Fru talman! Jag skulle vilja att socialministern i sitt sista inlägg visar på ett enda exempel där vi moderater sparar på de funktionshindrade. Det gör vi inte, utan vi plussar på pengar överallt. Vi lägger 1,7 miljarder mer på assistansersättningen än regeringen. Vi lägger mer på bostadsstödet. Vi lägger mer på rekreationsanläggningar som handikapporganisationerna använder. Det är bara några exempel. Fru talman! Jag kan bara konstatera att den socialdemokratiska regeringen använder någon form av avvecklingspolitik. Man avvecklar kärnkraften. Man förtidsavvecklar äldre ur arbetskraften. Man avvecklar också alternativen, kooperativen, med det här förslaget. Man säger sedan att man skall ha en dialog med dem som man har avvecklat. Jag hoppas innerligt att de här alternativen kommer att finnas kvar och att regeringen lever upp till handikappreformen och inte rör den fler gånger. Om man rör den får man göra en återställare. Jag lovar socialministern att vi moderater inte kommer att kritisera regeringen om den gör en återställare. Vi kommer att vara mycket tacksamma om regeringen gör den återställaren och återgår till det som gällde tidigare med assistansersättningen och sedan har en diskussion och dialog. Låt alla alternativ få leva! Gör det för de funktionshindrades skull, så att de inte ständigt behöver gå omkring och vara oroliga utan kan känna tryggheten och känna att de kan leva som vi andra så långt det är möjligt, att de har integritet och inte behöver vända ut och in på sitt liv, att de har medbestämmande, att de får ha en kontinuitet och vet vem som kommer och hjälper dem! Jag vädjar till socialministern att göra något åt det här, inte bara nonchalera det och säga att regeringen inte tänker ändra det här utan får se vad det blir. Vad händer då med de funktionshindrade som av försäkringskassan och i domstol får nej till särskild ersättning? Skall de gravt funktionshindrade inte längre få använda sig av alternativen?

Fru talman! Ledamöter av kammaren, statsministern, representanter för regeringen och andra! Det var ett bra tag sedan jag hade möjlighet att stå i denna talarstol. Andra uppdrag har som bekant under några år fört mig bort från Sverige och till problem i Europa som har varit och fortfarande är av en helt annan dignitet än det vi har att hantera i våra diskussioner i denna kammare. Men det var alltid självklart för mig - inte alltid för dem på pressläktaren, läste jag i tidningarna - att jag skulle återvända hit. Uppgiften att bygga fred och försoning i Bosnien, Balkan och sydöstra Europa är på intet sätt avslutad. Att bygga fred och reparera det som krig har förstört är en uppgift som kräver långt mer av tid, långt mer av tålamod än vad jag tror att de flesta av oss inser och än vad jag också själv en gång insåg. Jag lämnade stafettpinnen till min efterträdare, och jag vet att framgången för fredssträvandena där ytterst kommer att vara en funktion av framgången för arbetet att bygga en starkare freds-, en starkare samarbets och en starkare säkerhetsordning i Europa i dess helhet. I det arbetet måste enligt min mening Sverige vara berett att spela en aktiv, en pådrivande och jag vill säga en passionerad roll. Ingenting är viktigare för freden för alla människor i framtidens Europa än att vi kan bygga ett långt starkare, långt bredare och långt bättre europeiskt samarbete än det vi har i dag. Här i Sverige, i denna riksdag, handlar mycket av vår diskussion, har jag noterat, om det som var, och det är långt ifrån oviktigt. Men jag har ändå slagits av hur litet det egentligen handlar om det som skall komma i framtiden, om olika förutsättningar och möjligheter och vad vi tillsammans kan göra för att Sverige skall bli bättre och få ge en bättre framtid för alla och envar i det land som är vårt. I dag är det 841 dagar kvar till dess att vi går över från året 1999 till året 2000, en stark symbol för en ny tid. Det är verkligen en ny tid med till stor del nya förutsättningar, nya möjligheter och nya utmaningar.

Och samtidigt har vi problemen: de etniska och kulturella konflikternas brutalitet - det kan vi ibland se mitt inne i vårt eget samhälle - riskerna för nya delningslinjer mellan nationer och mellan individer, globala utmaningar för vår miljö, inte minst genom riskerna för vår atmosfär och vårt klimat. Diskussionen om politikens ansvar och roll håller på att förändras. Alltför länge dominerades debatten, tyckte jag, av dem som sade att ju mer av politik ett samhälle styrs av, desto bättre. Därefter kom den naturliga motkraften i dem som hävdade att ju mindre av politik, desto bättre förutsättningar. Jag tror att bägge hade fel. Det totalt kollektiviserade samhället kvävde människan, kvävde friheten och orsakade outsägliga tragedier i vår del av världen i detta århundrade. Men ett samhälle utan politiskt ansvarstagande klarar inte av att skapa förutsättningarna för den förnyelse som nu är så viktig när vi går in i en ny tid. Kanske är vi på väg mot en ny balanspunkt i den debatten. Det tror jag, och det påverkar också vår debatt och våra uppgifter. Vi måste försöka blicka in i den nya tid som kommer och ge politiken den inriktning som skapar så bra förutsättningar som möjligt för individer, familjer, företag, för alla, stabilitet och förutsättningar för att de själva skall kunna forma sin framtid. Det finns mycket att göra. Mycket har blivit bättre i Sverige under 1990-talet. Annat har inte blivit det. När jag reser runt i Sverige möter jag alltför många som inte tycker att det finns någon riktig framtidsvision, någon riktig framtidsvilja, några riktiga möjligheter. Det har vi gemensamt en skyldighet att försöka ändra på. Det avgörande samhällsproblem som vi alla måste försöka att angripa är den låga sysselsättningen. Nästan var tredje svensk i arbetsför ålder har inte ett riktigt jobb, en fast anknytning till arbetsmarknaden. Även de mesta optimistiska prognoser - vi hoppas alla att de slår in - ger en sysselsättning vid slutet av 1990-talet som är väsentligt lägre än vid 1990-talets början. Arbetslösheten kommer under denna mandatperiods sista år enligt regeringens finansplan inte att vara en enda liten tiondels procent lägre än vad den var det första året av denna mandatperiod. Det var inte så någon av oss ville ha det. Nu går konjunkturen upp. Det är bra. Vi får hoppas att den blir stark. Men det är inget skäl att lägga ned politiken därför att ingen konjunkturuppgång allena kommer att vara tillräcklig för ge oss de ca 500 000, en halv miljon, nya riktiga jobb runt om i vårt land som vi behöver för att vi skall kunna säga att arbetslösheten icke längre är ett samhällsproblem. Det är dit vi måste sikta. Det kan finnas delmål på vägen, det är alls inte fel, men vi måste hela tiden ha blicken fäst på det vi faktiskt vill nå. Det är avgörande för vår framtida välfärd att vi når dit därför att välfärd kommer ur arbete. Får vi inte arbete åt alla kommer vi i längden heller aldrig att kunna ge välfärd åt alla. Om allt färre människor skall försörja alltfler människor kommer det hela förr eller senare att brista, och det vill vi inte vara med om. Det är inte enkelt att nå dit. Det kan ta tid. Jag har talat om mitten på kommande decennium. Nu vet ingen av oss hur den internationella ekonomin i detalj kommer att utvecklas, men ett är säkert: Ju länge vi dröjer med att ge politiken en tydlig inriktning mot detta mål, desto längre dröjer det också innan vi faktiskt kommer fram. Vi kommer aldrig att kunna skapa förutsättningarna för nya riktiga jobb och tryggare välfärd om vi inte skapar bättre förutsättningar för företagande och företagsamhet. Vill vi ha - och det tror jag att vi alla vill - en välfärd i Europatopp, så måste vi ha en sysselsättning i Europatopp, och då måste vi ha ett företagandeklimat i Europatopp. Det är enkelt sagt, men det är inte alltid så enkelt gjort. Alltfler säger nu att sänkta skatter är en förutsättning för nya jobb. Och detta att sänkta skatter förbättrar förutsättningarna för nya jobb, har jag noterat, förenar nu så gott som varje nationell, internationell, oberoende bedömare av svensk ekonomi med på ett eller annat sätt huvuddelen av partierna här i riksdagen. Det finns ju förvisso olika uppfattningar om både storleksordning och utformning, och konstigt vore det väl annars. Men det finns ändå en nästan remarkabel enighet om denna nödvändiga inriktning av förnyelsen för att ge de nya jobben som skall säkra framtidens välfärd. Jag har ju föreslagit - och statsministern och jag har haft en liten brevväxling till Ulf Dahlstens fromma, antar jag - att vi skulle kunna titta på möjligheterna att gå tillbaka till det vi alla vad gäller inkomstskatten lovade i början på 1990-talet, att de allra flesta bara skulle behöva betala 30 % av sin inkomst i skatt, att ingen skulle behöva betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt. Då, när de löftena utställdes och förklarades vara giltiga för nästan ett århundrade, var det ingen som inte ansåg att det var fullt förenligt med offentliga åtaganden av all den kvalitet och all den omfattning som man från olika utgångspunkter i denna riksdag ansåg vara en självklarhet. Jag tror fortfarande att det vore en styrka för Sverige om detta skulle vara möjligt, därför att det skulle ge ett klart besked till medborgare och till företag om vad som gäller i dag och, ännu viktigare, vad som gäller i morgon. Jag har märkt att många har reagerat mot vad man uppfattar som rätt eller fel om en politik som har varit ganska mycket hit och dit och upp och ned och som därmed kommit att, vilket säkert inte varit viljan men ofta effekten, skapa otrygghet och osäkerhet vad gäller framtidens förutsättningar hos många familjer likväl som hos företag. Det behövs också sänkta skatter och förbättrade förutsättningar för företag och kapitalbildning. Att inte göra det är i grunden orättvist mot dem som då kanske berövas möjligheten till ett nytt jobb i framtiden. Företagandeklimatet är avgörande. Det handlar om stabiliteten i de långsiktiga förutsättningarna, det handlar om skatten och det handlar om en förnyad och flexibel arbetsrätt i en mer dynamisk ekonomi. Det går heller aldrig att bortse från den alldeles grundläggande betydelsen av de europeiska sammanhangen. Vårt medlemskap i den europeiska unionen och de möjligheter och krav som detta innebär är av mycket stor betydelse. Här måste vi, tycker jag, snart skaffa oss en strategi som är mer detaljerad och mer tydlig för hur vi skall gå vidare under de kommande åren, därför att utan en sådan blir ju vår strategi för nya riktiga jobb och därmed tryggandet av välfärden haltande och ofullständig, och det vill i grunden ingen. Det är vår uppfattning, som bekant, att Sverige skulle vara berett att redan från början ta steget in i det europeiska valutasamarbetet fullt ut. Det är för mig ingen tvekan om att det vore bra, och jag och vi kommer att fortsätta att hävda den ståndpunkten så länge det är möjligt. Jag känner ju till regeringens ståndpunkt och jag känner till majoritetsförhållandena i denna kammare. Jag vet att regeringen nu, av skäl som den har redovisat, inte vill utnyttja den möjlighet som Sverige har. Jag noterar också att regeringen inte har stängt några dörrar för framtiden, och det är i och för sig mycket bra. Jag tror att utvecklingen här kommer att gå snabbare fram - det handlar inte minst om ekonomin - än vad många i dag tror. Därför tror jag att det är viktigt att vi får en nationell strategi för hur denna viktiga framtidsfråga för våra möjligheter till nya jobb och våra möjligheter också till inflytande i största allmänhet i Europa skall hanteras. Vi kan inte bara vänta. Därför skulle jag vilja att vi prövade möjligheten att efter den nationella debatt och de ställningstaganden från olika håll som är nödvändiga underställa svenska folket frågan om vårt fulla deltagande i den europeiska valutaunionen för prövning i samband med att vi går till val till Europaparlamentet i juni 1999. Det öppnar för en bred debatt i denna viktiga framtidsfråga. Det skapar förutsättningarna för Sverige att gå in i det nya seklet fullt ut som en medlem i hela det europeiska samarbetet. Det skapar förutsättningar för att Sverige, när vi blir ordförande i det europeiska samarbetet, fullt ut kan ha inflytande på varje del av hur detta samarbete utvecklas. Det skapar också klart bättre förutsättningar för vår ekonomi, för företagande, för möjligheter till nya jobb och tryggad välfärd. Faktiskt är få frågor viktigare än denna när vi nu skall diskutera framtidens förutsättningar för jobb, för välfärd, för trygghet och för stabilitet för alla och envar i detta land.

Fru talman! Jag vill börja med att rikta en välkomsthälsning till Carl Bildt, som är hemma igen efter att ha haft att hantera ett viktigt internationellt uppdrag. Vi har alla, tror jag, med spänning följt det arbetet. Det är också självklart att det inte var avslutat när Carl Bildt lämnade Bosnien, men vi hoppas att det skall drivas vidare i samma anda. Jobbet här hemma var inte heller avslutat, om man säger så.

Det var den Det har hänt en del sedan dess. Sverige står nu inför nya möjligheter. För första gången på 30 år kan vi se an en konjunkturuppgång utan att den har föregåtts av devalveringar eller expansion, för den delen, i den offentliga sektorn. Det är uppenbart vad handlingskraftiga majoriteter betyder för ett lands förmåga att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. Sverige står nu inför möjligheten att skapa nya jobb utan att låna, att genomföra det ekologiska lyftet och utveckla företagandet, att fullfölja det stora kunskapslyftet i hela landet, att låta människor känna ökad trygghet i vård, omsorg och på ålderns höst, att utveckla hela Sverige samt att ge handlingsfrihet att starkt stå utanför EMU, den europeiska valutaunionen. Politik är ju inte bara prat eller program. Det är också ansvar och handling, och handling ljuger inte. Vi har som parti ställt upp under hela 90-talet. Vi har genomfört mycket, och vi har därför en viss trovärdighet när vi säger att vi kan genomföra mer. Sverige har sanerat sina offentliga finanser. Vi har nått målet, men det återstår självklart mycket mer att göra. Nu öppnar sig de offensiva möjligheterna. För det första: Insatserna skall nu maximalt inriktas på att skapa nya jobb. Vi vet alla att detta inte är något som vi som politiker kan kommendera fram. Vi kan skapa förutsättningar i den privata sektorn. Vi kan ge bidrag till kommunerna, och det gör vi. Vi kan naturligtvis själva som arbetsgivare bestämma över den statliga sektorn. Jag sade att Sverige kan stå starkt utanför EMU. Vi ser nämligen betydande risker med EMU projektet. EMU försvårar kraftigt östutvidgningen av EU, och därmed hotas fredsprojektet EU. Med kontroll över den ekonomiska politiken ökar Sveriges möjligheter att stå utanför EMU utan marknadsbestraffning - det som många experter för inte så länge sedan varnade för. Genom en politik för sunda finanser skapas den handlingsfrihet som vi eftersträvar för Sverige att ej bli EMU-medlem. För att minska sårbarheten måste vi reducera statsskulden. Det är klart att jag inte har någon anledning att annat än välkomna Carl Bildts uttalande om att svenska folket bör vara med i den här beslutsprocessen. En folkomröstning är, som vi ser det, nödvändig i just den frågan, eftersom den egentligen är större än frågan om EU-medlemskapet. Det finns emellertid en del som vill springa ifrån notan. Det är denna generation som åsamkat landet både statsskuld och miljöskuld. Vi har att ta ansvaret för detta - inte skjuta över problemen på kommande generationer. Dagens ungdomar har rätt att kräva detta av oss. Detta borde för övrigt vara god ickesocialistisk politik. Vi har nu en omfattande skattedebatt. Det är nästan så att man befarar att folk springer omkull varandra i ivern att hålla skattesänkningsanföranden från denna och andra talarstolar. Och självklart: Vi har nu skapat grunden för att skatterna skall kunna sänkas - men med förnuft. Grunden är sunda statsfinanser. Sänkta skatter skall främja nya jobb, genom sänkta arbetsgivaravgifter riktade till mindre och medelstora företag, skattelättnader för fåmansbolagen och på sikt avskaffad förmögenhetsskatt, som håller tillbaka kapitalflykt från Sverige. Problemet i Sverige är inte att de som tjänar 50 000 kr i månaden har det knapert, utan problemet är att alltför många med lägre inkomster inte kan leva på sin lön utan sliter på marginalen eller tvingas till det sociala. Därför skall låg och medelinkomsttagare få sänkt skatt, klart och tydligt, genom höjt grundavdrag, inte osäkert i en dimhöljd framtid med en teknik som aviserar att man inte riktigt vet vad effekterna kommer att bli. Dessutom anser vi att fastighetsskatten skall sänkas och orimligheterna i fastighetstaxeringen - som är den verkliga boven i boskattedramat - undanröjas snarast. För det andra skall det ekologiska lyftet få Sverige att växa. Konsumtion som skadar miljön måste successivt minskas. För att bygga kretsloppssamhället krävs åtgärder för att minska miljöskulden och utveckla producentansvaret. Också där handlar det om att ta ansvar. Skatter växlas - upp för den som förorenar miljön och ned för den som arbetar. Omställningen av energisystemet skall fullföljas demokratiskt. Varför gick vi annars ut och frågade det svenska folket 1980? Vi ligger bland de lägsta i energipriser i Europa, och så kommer det att fortsätta att vara. Energibeskattningen skall ge goda förutsättningar för den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Beskattningen skall ge drivkraft för företag och hushåll att ställa om till förnybara energislag, som inte skall beskattas alls. För det tredje måste Sverige investera för det framtida kunskapssamhället. Vi har varit pådrivande för den expansion av högskoleutbildningen som nu sker över hela landet. Nu föreslår vi att en ny gymnasieexamen införs, för att underlätta för den internationaliserade arbetsmarknaden, för att ta igen tidigare misslyckanden och för att öka flexibiliteten i gymnasieskolan. Men det är viktigt att i utbildningssamhällets byggande gå vidare från den grund man har, inte ständigt återkomma med smärre eller större förändringar som skapar oro i skolan. Lärare, elever och föräldrar skall tillsammans med kommunerna sköta skolan - inte staten. Ansvar och finansiering skall dessutom ligga på samma ställe. Det är en gammal god och sund regel. Inte blev det heller bättre trygghet i Sverige när polisen förstatligades. Det är därför som vi är motståndare till ett sådant förslag. För det fjärde: Centerpartiet vill ge den lokala nivån nyckeln till skapandet av framtidens samhälle. Då ökar människors inflytande och personliga ansvar. Resurserna utnyttjas effektivt, därför att man har överblick. Man vet vad man talar om, och man vet vad man gör. Därför tillskjuts nu i flera omgångar pengar till kommuner och landsting, för satsningar på skolan, vården och omsorgen. Vi föreslår ett nytt familjepolitiskt stöd, med större valfrihet. Det behövs vidare en reform för ökad grundtrygghet, omfattande familjestödet, ett nytt studiestöd samt en ny arbetslivsoch ohälsorelaterad försäkring. Detta finns i våra partimotioner, väckta under de gångna veckorna med sikte på den kommande valperioden. Det krävs vidare ett större politiskt ansvar för att vända den negativa befolkningsutvecklingen i stora delar av vårt land. Vi väntar naturligtvis på en regionalpolitisk proposition så småningom från regeringen. Det är smart att inte tvinga folk att flytta. Det river upp nätverk och skapar otrygghet. Det skapar ofta överhettning, inte minst i den här regionen. Det såg vi 1989, och vi kommer alla ihåg följderna så småningom. Valfrihet bör råda även på det här området. Decentralisering av statlig verksamhet måste öka i stället för att statliga myndigheter och verk ständigt sparar i periferin, i ytterkanterna. En nationell strategi för decentralisering av centrala offentliga funktioner bör läggas fast. I det nya samhället borde det väl också vara självklart med enhetstaxa för ISDN anslutning eller motsvarande. Alla skall ju ha samma tillgång till IT-samhällets tillväxt. Avgörande för Sveriges ekonomiska slagkraft är, förutom fast kurs i den ekonomiska politiken, en lönebildning som inte överskrider samhällsekonomins ramar. Ansvaret vilar på arbetsmarknadens parter, men Centerpartiet förordar dessutom förändrade spelregler för att motverka konflikter. Fru talman! Sverige står inför nya möjligheter, sade jag inledningsvis. Varför? Jo, halvårsskiftet 1994 bedömdes det statliga lånebehovet till 230 miljarder kronor. Det antydde i varje fall att fyrklöverregeringens arbete med att sanera Sveriges ekonomi inte var klart. Vi lånade till var tredje a-kassekrona, var tredje vårdnadsbidragskrona, var tredje krona till försvaret och var tredje krona till handikappreformen. Det givetvis en i längden ohållbar situation. Jag talade i valrörelsen 1994 om behovet av nationell samling för att reda ut Sveriges ekonomiska problem. Det var få i andra partier som lyssnade den gången, men behovet fanns där och blev än tydligare efter den s.k. vänstersvängen hösten/vintern 1994 1995. Sverige behövde samling, samarbete och stabilitet för att komma ur krisen. Vi ställde upp - när det blåste snålt. Därför är det med ödmjukhet som Centerpartiet nu kan konstatera att Sveriges ekonomi utvecklats mer positivt än någon bedömare kunnat hoppas, de senaste två och ett halvt åren. Därför står Sverige inför nya möjligheter. Räntorna har halverats - det betyder mångmiljardbelopp i vinst för det näringsliv som vi enligt vissa partiledare lämnat i sticket - för att inte tala om människors bolån. Räntegapet gentemot Tyskland har minskat dramatiskt, trots EMU-förespråkarnas profetior om motsatsen. Statsskulden har stabiliserats som andel av bruttonationalprodukten långt tidigare än vid då trodde, och den skall nu betas av. Det statliga lånebehovet har eliminerats, och arbetslösheten börjar sjunka. Det finns slängar i politiken som man ibland kanske inte behöver bry sig om. Men till den som känner igen sig säger jag att vi inte har borstat Göran Persson på ryggen eller suttit i hans knä, även om det kanske skulle finnas utrymme. Om det hade hjälpt Sveriges ekonomi så hade jag varit beredd att göra det också. Men det har inte behövts och än mindre krävts. Låt oss gå två och ett halvt år tillbaka i tiden till den 5 april 1995. Jag läste upp ett inledande citat, men det fanns fler. Det paket som vi sydde ihop natten till den 5 april och levererade i den särskilda debatt som Moderaterna hade krävt kommenterades bl.a. av Carl Bildt som sade: "Det är en lösning som med all sannolikhet är svagare än vad Sverige behöver." Observera att han sade med all sannolikhet. Sedan åkte Carl Bildt till Bosnien. Lars Leijonborg sade: "Jag är skeptisk." Johan Lönnroth sade: "Det behövs i dag inte fler sparpaket." Det var fenomenalt i sig. Nu skall jag inte använda min debattid till citat och återblick. Men jag vill understryka vad jag själv sade denna morgon den 5 april 1995: "Låt mig deklarera för Centerpartiets räkning att vi tänker stå fast och hålla ut tills vi är uppe ur det här marknadsdiket." Nu är vi där. Vi höll ut. Nu ser vi de positiva resultaten och de nya möjligheterna.

Fru talman! Jag söker alla tillfällen att instämma med Olof Johansson. Därför vill jag instämma med hans inledande ord till Carl Bildt. Det finns anledning att hälsa Carl Bildt välkommen och tacka för hans insatser i Bosnien. Jag tackar också för att Olof Johansson citerade mitt yttrande från april 1995, då jag sade: "Jag är skeptisk." Jag tycker att det var mycket välavvägt. Det som sedan har skett har givit mig rätt. Socialdemokraterna har inför valet nästa år valt en valuppläggning som bygger på att beskriva Sveriges läge i mycket ljusa färger. När Göran Persson om en stund kommer upp i talarstolen kommer vi på nytt att få detta bekräftat. Historiskt sett är detta inte en självklar valuppläggning. Göran Perssons företrädare som socialdemokratiska ledare har visat stor skicklighet att så att säga gå i opposition när det har dragit ihop sig till val. Valrörelserna har under efterkrigstiden från Socialdemokraternas sida ofta använts för att begära mandat för någon reform som skulle åtgärda ett stort samhällsproblem. Men den här gången är det förnöjsamheten, för att inte säga skrytsamheten, som upphöjts till valstrategi. Genom att hävda att alla problem som har funnits varit de borgerligas fel och att alla problem nu är lösta tack vare socialdemokratiska insatser skall förtroendet upprättas och förlorad terräng återtas. Jag tror att detta av två skäl är farligt. För det första riskerar det som behöver göras att inte bli gjort. Hur skall några förändringar under det närmaste året kunna motiveras när allt är så bra? För det andra skapar det en växande klyfta mellan människorna och politikerna, eftersom människor inte alls känner igen sig i det lyckorike som skildras. Visst är Sverige nu inne i en konjunkturuppgång. Men många års erfarenheter från svenska konjunkturcykler säger att den blir svagare och kortare än den skulle kunna bli om svensk ekonomi hade varit i annorlunda och bättre skick. Nästa konjunkturnedgång, som naturligtvis kommer - det är barnsligt när Socialdemokraterna låter som om vi nu har gått in i en evig högkonjunktur - blir djupare och längre än den skulle behövt bli, därför att vi, eller rättare sagt de som har makten, låter bli att ta itu med våra problem. Jag syftar på företagsklimatet som kan bli mycket bättre. Jag syftar på skattetrycket. Det måste pressas ned. Carl Bildts anslutning till skattereformen är välkommen om den förenas med en ansvarsfull finansiering. Jag syftar på lönebildningen, som måste fås att fungera bättre. Jag syftar på flera regleringar på arbetsmarknaden. Om fler skulle kunna få jobb finns det väl all anledning att ompröva sådana regleringar. Jag syftar på de arbetsmarknader som omöjliggjorts i Sverige på grund av höga s.k. skattekilar, t.ex. skattade och försäkrade hushållstjänster. De nya jobbsektorerna måste öppnas. Men när det gäller dessa frågor och nya jobb händer ingenting. När budgetpropositionen lades fram ställdes från vänster till höger samma fråga: Var är åtgärderna för de nya jobben? Bilden har faktiskt varit densamma under hela mandatperioden. Regeringen är handlingsförlamad när det gäller att formulera en politik som stimulerar till nya jobb. Det sägs i tidningen att det nu finns en majoritet i denna kammare för att stimulera till nya jobb genom lägre skatter på något sätt. Men regeringen blockerar alla åtgärder. Jag skulle gärna vilja be Göran Person kommentera ett av våra många förslag. Vad är det för fel på tanken att sänka arbetsgivaravgifterna? Är det inte rätt uppenbart att den snabbaste åtgärden att snabbt få fram nya jobb är att göra det billigare att anställa? Det som nu gäller för Socialdemokraterna tycks i stället vara kreativ bokföring och allt intensivare propaganda. För ändamålet har också en partiman vid namn Bosse Ringholm engagerats. Han har gjorts till generaldirektör i AMS. I stället för att skicka ut AMS statistiken på vanligt sätt skriver han debattartiklar. Budskapet i går var att 70 000 färre är arbetslösa nu än förra året. Men senare när siffrorna hade kunnat analyseras kom det fram i Aktuellt i TV att bara 12 000 av dessa 70 000 har fått riktiga jobb. Resten var resultat av det s.k. kunskapslyftet, förtidspensioneringar och andra grepp av det slaget. TCO-ekonomerna skrev i sin senaste rapport något om att AMS genom sitt sätt att presentera statistik drar löje över verket, och generaldirektörens artikel är ett nytt exempel. Det finns inslag i den arbetsmarknadspolitik som nu förs som bygger på en obehaglig människosyn. Människor över en viss ålder skall känna att de inte längre behövs. Andra skall känna att de är utbytbara. Människor förnekas den självklara rätten att försörja sig själva och bidra till vårt gemensamma välstånd så länge de vill och kan. Den brutala verkligheten slår igenom i brutala ord - föremål för åtgärd, ett värdigt slut. Det senaste ordet i AMS-vokabulären är avaktualiserad. Människor som man inte kan avregistrera men inte längre tänker befatta sig med säger man att man avaktualiserar. Hur känns det för en människa att bli avaktualiserad? Följande fakta är hämtade ur finansplanen: Arbetslösheten blir i år den högsta i Sveriges moderna historia. Den genomsnittliga arbetslösheten under perioden 1994-1998 kommer att ligga klart över motsvarande siffra för perioden 1991-1994. Inte ens, som Carl Bildt var inne på, efter tre års högkonjunktur år 2000 når regeringen i sina prognoser upp till den sysselsättning som rådde i landet under de borgerliga åren. Jag tror att människor kommer ihåg att ni 1994 kom till makten framför allt på löftet att minska arbetslösheten, men ni har höjt den. Hos fler än en av de avaktualiserade har säkert tanken dykt upp att möjligheten finns i Sverige att avkunna just den domen över den regering som administrerar massarbetslösheten. I september 1998 kan vi alltså stämpla på akten för regeringen Persson: Avaktualiserad. Som folkpartister alltid har gjort intresserar också vi oss mycket för skolan och vården. Här är klyftan bråddjup mellan Göran Perssons rosenröda skildring och den verklighet som möter de berörda. Kristecknen i den svenska skolan är många. Det gäller inte minst det av Göran Persson reformerade gymnasiet. I en tid då vi verkligen skulle ha behövt en framgångsrik gymnasieskola, som förenar det bästa i läroverkstraditionen med ambitionen att nå alla, är det helt andra rapporter som kommer fram. Uppemot hälften av eleverna på vissa program har betyget Icke godkänt i svenska, engelska och matematik. Det individuella programmet, som Göran Persson gång på gång då han var skolminister sade bara skulle vara en lösning som togs till i absoluta undantagsfall, är nu det tredje största programmet i landet. Också grundskolan har problem. Var femte elev som lämnar den visar sig i test i praktiken inte kunna läsa eller skriva sammanhängande meningar. Färre än hälften av dem kan skriva en uppsats med något så när flytande språk. Den skräck som socialdemokraterna ofta visat för ordentliga utvärderingar i skolan har lett till att skolan alldeles för länge fått förfalla. Tillsammans med oförmågan att säkra välfärdens ekonomiska bas har detta skapat mycket stora problem i skolan. Självfallet känner skolans folk stor frustration när man tar del av sådant som en facklig organisation, Lärarnas Riksförbund, i dag annonserar om. Av det vackra talet om extrapengar till kommunerna kommer mycket litet - i 99 kommuner ingenting, såvitt jag förstår - att hamna i skolan. Jag vill inte säga att bristen på resurser är skolans enda eller ens största problem. Men jag vill nämna det, därför att jag ofta möter människor i skolor som säger: På kvällen såg jag Göran Persson sitta i TV och säga att skolan skulle få mera pengar, men när jag kom till jobbet dagen därpå kom det besked om att ytterligare två speciallärare är uppsagda. Sådan är verkligheten, och det är det som skapar uppgivenhet. Elever, lärare och föräldrar måste få känna att politiker tar deras problem på allvar. Vi har lagt fram konkreta förslag: Sluta säga upp speciallärare så att de svagaste eleverna kan få den hjälp som de behöver! Satsa på att göra läraryrket attraktivare! Gör om gymnasiereformen så att elevernas egen intresseinriktning får mycket större chans att slå igenom! Satsa på bra läromedel och datorer! Jag besöker ofta vårdhem och sjukhus. Också där möter jag, tyvärr, mycket entydiga signaler: Personalen är utbränd. Allt mindre tid ägnas åt varje patient, och misstron mot politiker växer hos både personal och patienter. Vårdköerna växer också. 13 000 personer har nu väntat längre än tre månader, och köerna fortsätter att växa. Av en sammanställning som kom häromdagen framgår t.ex. att kötiden för en prostataoperation vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg är 84 veckor - alltså mer än ett och ett halvt år, nästan två år. För att få åderbråck opererat i Kungälv får man vänta i 143 veckor, alltså mer än två år. Var har vi hamnat när vi som tror oss vara ett civiliserat samhälle inte kan ge våra sjuka och gamla en värdig vård? Fortfarande sägs personal upp. Häromdagen var jag på akutmottagningen på Södersjukhuset. Där hade 27 personer fått gå i veckan, trots ständigt växande behov. Ett socialdemokratiskt vallöfte var att uppsägningar i kommuner och landsting skulle upphöra, men sedan valet har 74 000 personer fått sluta i offentlig sektor, de allra flesta av dem i vården. Vi har konkreta förslag även på vårdområdet. Göran Persson får gärna kommentera dem också. Vad är det för fel på tanken att införa vårdgarantin och göra den ännu bättre än tidigare? Vad är det för fel i att aktivera pengar från sjukförsäkringen som nu används till passiva sjukskrivningar för att "operera bort" Naturligtvis inser jag realismen i det som Carl Bildt sade om EMU. Vi har hela tiden sagt att svenska folket måste få ta ställning till EMU-frågan i ett val eller i en folkomröstning. Vi har inte kunnat förstå vad det är för fel på just 1998 års val i det sammanhanget. I det som Carl Bildt sade ligger att han ger upp ambitionen att vara med i EMU från början. Ändå är jag beredd att instämma i det han sade, att det är lämpligt att ställa in sig på en folkomröstning om EMU 1999. Även om Folkpartiet och Moderaterna tillsammans skulle få 51 % av rösterna i valet nästa år är det självfallet problem med att fatta ett beslut om anslutning, om de övriga 49 procenten kan hävda att frågan inte stod på dagordningen. Sverige skall vara ordförande i EU år 2001. I god tid dessförinnan bör naturligtvis vår relation till EMU vara utklarad. Därför skulle det skingra mycken oklarhet om det uttalades att Sverige siktar på en folkomröstning relativt tidigt under mandatperioden, t.ex. så att vi kan inträda i valutaunionen vid millenniumskiftet. Fru talman! Det är precis tre år sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Om ett år har det varit val. Det är dags att göra ett kort bokslut över regeringen Persson. För mig lyder det kort och gott så här: Jobben färre. Vårdköerna längre. Skolan i kris. Betyget kan bara bli ett: Icke godkänt.

Fru talman! Jag träffar ganska ofta arbetslösa unga människor som säger att de inte tänker rösta i nästa val. De tror inte på politiken. Om den här debatten kan få några av dem att ändra sig har den gjort nytta, oavsett hur den i övrigt går. Vi i Vänstern har två grundidéer om hur fler skall komma i jobb: Flytta pengar från dem som lägger dem på hög till dem som använder pengarna till att köpa och investera i något nyttigt! Flytta arbetstid från dem som jobbar övertid och heltid till dem som jobbar deltid och till dem som är arbetslösa! Alla människor och allas arbete behövs. Det är det viktigaste för oss. Vi är kritiska till mycket av socialdemokraternas politik, men vi är eniga på en mycket viktig punkt. Det gäller s-kongressens beslut att fler i arbete är viktigare än överskott i budgeten. Visst är vi eniga om det, Göran Persson. Vi kan prata om framtiden, Carl Bildt. Varför är ni så rädda för att tala om de stora framtidsfrågorna? Varför är ni så rädda för omställningen av energisystemet? Varför är ni så rädda för den stora framtidsreformen, omfördelningen av arbetstiderna? Varför är ni så rädda för de möjligheter som den nya informationstekniken ger? Carl Bildt har tidigare från talarstolen talat om Karl Marx och produktivkrafterna. Inser inte Carl Bildt vilka möjligheter dessa ger för oss att ställa om till ett kretsloppssamhälle, att ge alla arbete? Ni bromsar och säger nej. Det är bra att arbetslösheten har börjat minska, och det är bra att skola, vård och omsorg får mera pengar. Men det räcker inte. Enligt regeringens egna bedömningar kommer faktiskt färre att arbeta i kommuner och landsting år 2000 jämfört med förra året, om ingenting görs. Det betyder bl.a. att det är stor risk att arbetslösheten för kvinnor kommer att öka. Det måste fram mera pengar till vård, skola och omsorg. Sverige är ett rikt land. De privata förmögenheterna är större än någonsin i historien och antalet miljonärer har fördubblats. Men alla är inte rika. Under 90 talet har de som har haft lägst inkomster tappat nära en tredjedel av sina inkomster. Alltfler har inte råd att hämta ut sin medicin på apoteket. Många har inte råd att gå till tandläkaren, och det är många som inte klarar hyran. Vi förstår inte den eviga debatten om att sänka eller höja skatter i största allmänhet. Det vi borde diskutera är en rejäl omfördelning av skattebördan. Vi lägger fram sådana förslag. Det är bra också för den effektiva efterfrågan att ta från de rika och ge till dem som har litet. Jag brukar inte vilja använda mig av min utbildning i ekonomi, men jag undrar om Carl Bildt har förstått detta med effektiv efterfrågan - köpkraft - eftersom han lägger fram sådana förslag som han gör. Carl Bildt vill sänka skatterna med väldiga belopp och ge mer pengar till försvaret. Lars Leijonborg säger många kloka saker om skolan, och jag kan instämma i det mesta som han sade. Han vill också införa pappamånad, och vi är överens också om det. Vi kommer snart att få höra Alf Svensson vilja ge mera pengar till vården och idrotten. Det är litet grand som en familj där pappa vill ha mera pengar för sig själv och sönerna vill ha högre veckopeng. Får de bilda regering är mitt tips att de kommer att tillfredsställa varandra alla tre. Resultatet blir mindre pengar till hushållskassan och de kommer att leva på krita. Det blir kaos i finanserna, högre räntor och större arbetslöshet. Olof Johansson sade nyss att sunda finanser är god icke-socialistisk politik. Medierna utmålar ofta dem som vill ha en stark offentlig budget som högerinriktade. Detta måste väl ändå vara en mycket grov missuppfattning, Olof Johansson. Det är alltid under högerns ledning som de offentliga finanserna raseras. Sunda offentliga finanser är vänsterpolitik. Har inte Olof Johansson förstått det vid det här laget? Nu skall skatten sänkas för alla som tjänar mycket, med ca 5 000 kr om året för oss som deltar i den här debatten. Varför är då inte Carl Bildt nöjd? Han angriper egenavgifterna för att de slår hårdast mot dem som har lägst inkomster, och vi är överens på den punkten. Men såvitt jag har förstått har inte Carl Bildt släppt tanken att det skall införas mer än 9 % egenavgifter i det nya pensionssystemet. Moderaterna talar vackert om barnfamiljerna, men det handlar om egna barn och andras ungar. Barnfamiljer i rika områden, där moderaterna samlar mer än halva väljaropinionen, får en rejäl skattesänkning och de får mera till sina privata skolor. Men barn i stadsdelar som Rinkeby i Stockholm, Bergsjön i Göteborg och Rosengård i Malmö får lägre barnbidrag och mindre pengar till skolorna. Blir det högerpolitik igen, blir motsättningarna i samhället ännu starkare. Högern säger att man både kan sänka skatterna och rädda välfärden. Men den moderate gruppledaren i Göteborg Johnny Magnusson uttalade sig ironiskt i en tidningsintervju i somras om den egna rikspolitiken. Jag citerar: "Det låter så vackert." En del trodde att vi skulle få se en ny Carl Bildt, och det låter litet nytt, det är riktigt. Men jag kan inte se att han har lyckats ändra på Tobissons eller Hökmarks högerlinje. Man kan inte leva hur länge som helst i blåa luftslott, Carl Bildt. Det är viktigt, Carl Bildt, att bygga fred, och jag respekterar det arbete som han och andra har utfört i Bosnien. Men fred kräver i längden minskade klyftor, inte bara på hemmaplan utan också i världen. Vänstern är för internationell solidaritet. Vår kritik mot EU är internationalistisk. Men vi kan inte tycka att det är solidariskt att minska hjälpen till de allra fattigaste och samtidigt öka stödet till de stora jordägarna i Vi vill inte att Sverige skall vara med i en framväxande superstat. Vi vill ha en folkomröstning om det nya EU-fördraget. Men vi arbetar ändå i det system som Sverige är med i. Min partivän Marianne Eriksson har i EU-parlamentet fått igenom det mesta av det som hon ville åstadkomma i sin rapport om våld mot kvinnor. Det var ett bra besked, Carl Bildt, om EMU och folkomröstning. Jag vill fråga er alla fem partier som nu har kommit överens om att ändra grundlagen och riksbankens ställning så att högerpolitiken i stora delar inskrivs i den svenska lagstiftningen. Varför kan ni inte vänta med den ändringen tills folket har fällt sitt utslag i den folkomröstning som vi nu alla tycks vara överens om? Det finns förståsigpåare som sagt att debatten i dag och valet om ett år blir en envig mellan Bildt och Persson. Om de får rätt kan jag förstå de unga människor som är tveksamma till att rösta. Det får inte bli som i alltfler länder. I USA går man inte längre med i politiska partier. Valrörelsen handlar om att två TV ansikten bekämpar varandra med väldiga reklamapparater bakom sig som är stödda av olika delar av storfinansen. I sak är skillnaden i politiken liten. Båda satsar på den röststarka övre medelklassen. Mer än halva befolkningen struntar i att rösta. Men demokratin i Sverige är inte och får inte bli som i USA. När Industriförbundets Bo Berggren säger att regeringen inte får samarbeta med vänstern visar han upp just den maktens arrogans som hotar den svenska folrörelsedemokratin. Det vore välgörande om mina medebattörer kunde ta avstånd från den sortens försök att styra svensk politik. Hade vänstersvängen, som Olof Johansson uttryckte det, inte hänt hösten 1994 hade statsfinanserna fortfarande varit i kaos och räntorna hade varit höga. Jag sade 1995 att det inte behövdes fler sparpaket. Det är riktigt, Olof Johansson. Men ni har ju bekräftat det här i dag. Den uppgörelse som ni har gjort inför årets budgetförslag innebär just att ni i princip tar tillbaka de sparpaket som ni då lade fram. Jag tycker att också jag har fått bekräftat det som jag då sade. Vi måste bryta storfinansens makt, vidga demokratin i samhället och på arbetsplatserna. Då kan vi styra bort från klassamhällets våld och omoral. Människor är inte födda rädda, inte födda med en kniv i handen. Människor tar ansvar om de har makt över sina egna liv och om de behandlas jämlikt. Det kräver inte bara att det blir slut på småfifflet med kontokort och mutmiddagar i politiken, utan också att de som redan har mycket slutar upp med att ge varandra fallskärmar och gratisoptioner. Vår idé om ett nytt samhälle bygger på solidariteten - på tanken att alla behövs. I den moderna produktionen är värdet av det som finns i den arbetande och tänkande människans huvud alltmer värt. Det fysiska kapitalet blir allt mindre värt. Mer makt för dem som arbetar och tänker och mindre makt för lata kapitalister skapar engagemang och stärker demokratin. Om människan får makt över sitt eget liv tar hon ansvar. Vi är beredda att ta vår del av det ansvaret.

Fru talman! I måndags var det den internationella barndagen. Det borde stämma till eftertanke av två skäl, dels barns situation i världen, dels barnens situation i Sverige. Det är alltid barnen som drabbas först och hårdast. I ett land som Nordkorea är det barnen som drabbas hårdast av svälten. När ett land drabbas av krig är det barnen som drabbas först och hårdast. När ett land som Sverige skall sanera sin ekonomi gör man besparingar som drabbar barnen. Låt oss slå fast en sak: Varje barn som dör och varje barn som far illa är ett konkret bevis på att det politiska ledarskapet i världen har misslyckats. Det har misslyckats med sin viktigaste uppgift att föra en politik som ställer barnen i centrum. När herrarna här i kammaren har beskrivit dagsläget handlar det mycket om konjunkturer, företagsklimat och skatter. Men, Carl Bildt, framtiden tillhör barnen. De kräver en trygg barndom och en god miljö. Carl Bildt, jag tvivlar på att barnen inte kommer att drabbas om moderaterna genomför en skattesänkning med 36 miljarder. Det blir de svaga som får ta den smällen. Fru talman! Statsministern sade i regeringsförklaringen vid riksdagens öppnande att regeringen nu skall satsa ordentligt på att få människor att känna sig delaktiga i samhället, inte minst barnen. Utanförskap är ett stort hot mot det svenska samhället i dag. I regeringsförklaringen talas det dock om att allas kraft skall tas till vara. Så blev det inte. Över en halv miljon människor står utanför arbetsmarknaden - en halv miljon som vill vara med. Men regeringen lägger inte ens fram ett förslag om arbetstidsförkortning, som skulle kunna leda till att fler människor fick plats på arbetsmarknaden. Miljöpartiet menar att en arbetstidsförkortning behövs. Det skulle öka livskvaliteten i samhället. Det skulle komma barnen - som tillhör framtiden - till godo. Vi behöver ge dem trygghet. På samma sätt som det skall finnas miljöredovisningar i budgeten, anser Miljöpartiet att det borde införas en redovisning av hur barnen påverkas av de politiska besluten. De besparingar som gjorts för att få ordning på ekonomin har slagit mycket hårt mot barnen. Larmrapporter kommer från skolan om för stora klasser, från barnomsorgen om för många barn och för litet personal och från äldreomsorgen om gamla som man inte hinner hjälpa. Det är inte längre ett socialt hållbart samhälle. Alltfler känner utanförskap. Alltfler känner hopplösheten. Det är inte pengarna som saknas, Göran Persson, utan det är initiativen om hur pengarna skall fördelas. Det är inte brist på pengar, utan det är fördelningen som är bristfällig. Jag måste fråga statsministern: Vilket hot är det som gör att regeringen ser det som nödvändigt att nu köpa JAS-plan för över 30 miljarder, varav 8 miljarder skall betalas ut redan nästa år? Ni har ju bara råd att ge 4 miljarder till kommunerna, som blöder, där barnen far illa och därifrån vi får ständiga larmrapporter. Ni lägger 8 miljarder på JAS-plan. Vilka hot ser statsministern i dagens samhälle? Vi menar att de sociala hoten är de stora hoten i dag, inte de militära hoten. Vi menar att det är det socialt trygga samhället vi måste bygga i dag, så att vi minskar utanförskapet. Vi behöver inte militär upprustning. Vi står inför ett nytt sekel som kräver nya lösningar. Miljöpartiets mål är ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Våra medel är en solidarisk fördelningspolitik och en grundtrygghet för alla med utrymme för frihet och kreativitet. Trots Göran Perssons positiva ord i regeringsförklaringen om att Sverige klarar krisen, vill åtminstone jag höja ett varningens finger. I budgetsaneringens spår följer konsekvenser av den nedskärning som gjorts och kommer att göras för att minska budgetunderskottet. Tvärtemot vad som sägs i FN:s barnkonvention drabbas barnen först och hårdast. Barnen har fått betala det högsta priset för budgetsaneringen. Fru talman! En sanering som kommit på skam, till barnens nackdel, är allergisaneringen. Det har vi sett i budgeten. När Miljöpartiet samarbetade med regeringen i början av mandatperioden var en av våra stora framgångar att vi lyckades få regeringen att ge nästan 2 miljarder kronor till allergisanering av skolor och daghem. Trots att många barn fortfarande har dåliga arbetsmiljöer blev det ingen fortsättning på den satsningen när Centern gick över och började samarbeta med regeringen. Jag är litet förvånad över att Olof Johansson för en stund sedan här talade om konsumentkrav och inte tänkte på barnen och allergisaneringen. I dag, när vi vet att ungefär hälften av barnen drabbas av allergi av något slag, borde det vara en självklarhet att sanera deras arbetsmiljöer så att de åtminstone inte ökade riskerna ytterligare. Efter Görans Perssons tal om ett ekologiskt samhälle var det säkert många som hoppades på förändringar. Nu kommer de stora förhoppningarna på skam. Miljöskulden fortsätter att öka och vältras över på våra barn och barnbarn. Vi i Miljöpartiet vill satsa på en politik som bygger på ett samhälle i social och ekologisk balans. Därför tar vi pengar från vägbyggen och från det militära och satsar dem i stället på barnen, skolan, vården och miljön. Vi menar att de här satsningarna leder till en rättvisare fördelning och ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Vi tycker också att höjningen av barnbidraget bör komma dem till del som verkligen behöver den. Därför föreslår vi att barnbidraget höjs till 1 100 kr per barn och i stället beskattas. Det skulle ge en rättvis fördelning, och det skulle ge mest till de svaga. Miljöpartiet vill också dela på jobben genom att nu genomföra 35 timmars arbetsvecka. Det skulle ge fler möjlighet att få komma i arbete. Inom Miljöpartiet vill vi också skatteväxla - vi vill ha sänkt skatt på arbete och höjd skatt på energi och råvaror. I och med detta kan man skapa det trygga, miljövänliga och långsiktigt hållbara samhället. Fru talman! Den kanske helt avgörande framtidsfrågan för barnen är hur vi i den vuxna generationen förvaltar och tar hand om deras sociala och ekologiska miljö. När det gäller miljön har Göran Persson trots sina vackra ord föreslagit - ja, vad då? Mindre pengar till Naturvårdsverket, mindre pengar till miljösanering, mindre pengar till kalkning av sjöar m.m. Fortfarande bedriver alltså regeringen en politik som ökar samhällets miljöskuld och flyttar över den till kommande generationer. Ett aktuellt exempel på miljökris, som jag hoppas har fått oss alla att känna den förtvivlan man känner när miljön riskerar att förstöras helt, är den vi nu kan se i tunnelbygget vid Hallandsåsen. Tonvis med kemikalier pumpas ut, och det finns inga miljökonsekvensbeskrivningar. Katastrofen är ett faktum. Hur kan det vara möjligt, Göran Persson, att vi i Sverige inte har ett bättre miljöskydd och en bättre miljölagstiftning än så här? Medan de stora miljökatastroferna ger stora rubriker når katastroferna för de små människorna sällan ut i debatten. En fritidspedagog berättade häromdagen för mig om en autistisk pojke. Han hade tidigare fått gå i grannkommunens särskolefritis. Men kommunen skulle spara, och i stället tvingades han nu att integreras på ett vanligt fritis. Han skulle få assistenthjälp, men det är bara det att assistenten oftast tvingas vikariera i skolan på grund av lärarbrist. Pojken mår dåligt, och hans utveckling har hämmats. Återigen är det de svaga i samhället som drabbas. I detta fall gäller det ett barn - en annan gång kan det vara en sjuk eller en äldre människa. Barnen utgör vårt framtida kapital. Jag talade inledningsvis om den internationella barndagen. Jag påstår nu att vi kanske skall se den som en symbol för bristerna i världens politiska ledarskap - Sverige inkluderat. För visst är det något sjukt när vi har en internationell barndag en gång om året i stället för en politik som utgår från barnens behov varje dag året om. Beror detta kanske på att - som någon har uttryck det - 101 barn inte skriver till DN Debatt och hotar med att flytta ut ur Sverige om de inte får igenom sina krav? Bästa kolleger! Är det inte på tiden att vi samlas kring frågan om hur vi skall göra Sverige förtjänt av sina barn? Det vore en rimlig början på en social och ekologisk omställning.

Fru talman! Om jag förstått saken rätt så har Sverige nu att se fram mot en ca 11 månaders match mellan Göran Persson och Carl Bildt. Det kanske skall bli intressant att följa den, vem vet? Jag är ju helt på det klara med att en del av oss, till vilka jag själv räknar mig, går något slags förmatcher här innan huvudbataljen snart börjar. I boxningssammanhang talar man ofta om att fightern har en stark höger eller en stark vänster. Som om det gjorde så förfärligt stor skillnad för den som drabbas! När Carl Bildt skall låta sin höger tala så gäller: Sänkta skatter. När Göran Persson skall låta sin vänster tala så gäller: Höjda bidrag. Det är klart att statsministern från sin ringhörna också kommer att "jabba", tror jag det heter, i sin välkända dramaturgiska stil. Han kommer att retoriskt fråga hur kristdemokrater och folkpartister skall kunna regera ihop med moderater, som skall sänka skatter och rasera välfärd. Det skall också bli intressant att se var Göran Persson i dag placerar Centerpartiet. Fru talman! På den tiden då vi i vår familj uppbar barnbidrag, så fick vi för tre barn 1 500 kr per månad. Det var ett mycket välkommet bidrag! Två saker kan man emellertid med bestämdhet påstå: För det första: Det fanns de som bättre hade behövt detta bidrag än vad vi gjorde. Jodå, jag vet mycket väl att barnbidraget skall utjämna den ekonomiska situationen mellan vuxna med barn och vuxna utan barn. Men mitt påstående att barnbidraget är mer angeläget ekonomiskt sett för vissa än för andra kan ju omöjligt bestridas. Under krisår är det förstås mer rimligt att påpeka detta. Det är också, tycker vi kristdemokrater, mer angeläget att stötta dem som verkligen behöver barnbidrag än dem som klarar sig utan. För det andra: För min fru och mig hade det varit helt egalt, alltså helt ointressant, om vi fått de där Det kan nog inte vara helt fel, som det numera brukar uttryckas, att erinra om detta innan matchen drar i gång här om några minuter. Visst vet jag att man per omgående kan invända att alla inte betalar skatt och sålunda inte skulle kunna nås av en skattesänkning. Men, fru talman, det tycker jag är ett ganska dåligt argument i skattelandet Sverige, där vi brukar mäkta med de märkligaste administrativa och byråkratiska förvecklingar. Har man inte så hög lön att det räcker till sänkt skatt blir ju mellanskillnaden, precis som i dag, ett kontant bidrag. Svårare än så är det inte. Vad jag vill ha sagt - och jag skulle kunna ta många fler exempel än just barnbidraget - är förstås detta: Man skall nog inte omåttligt överdriva skillnaderna mellan att bli träffad av en höger eller av en vänster. I söndags samspråkade jag med en förtvivlad mormor. Hennes barnbarn, en flicka på 15 år, var intagen på sjukhus. Flickan vägrade äta, hon vägrade gå i skolan och, för att använda mormoderns ord: Hon vill inte leva. Det var ett telefonsamtal som till 90 %, eller kanske mer, handlade om att lyssna. Föräldrarna hade skilts. Flickan ville helst bo hos pappan, men tyckte så synd om mamman att hon bodde hos henne. Pappan hade börjat dricka alkohol, och nu var dotterdottern inlagd. Fru talman! Jag fick det här samtalet samtidigt som jag satt vid datorn och plitade på det här talet. Det blev för mig som jag är övertygad om att det hade blivit för precis alla andra av er i den situationen; tankarna fladdrade i väg via egna barn och relationer. Den förtvivlade mormorsrösten jagade funderingarna långt bort från både vänster och höger och budgettabeller, långt bort från både bidrag och skattesänkningar. Jag berättar inte detta för att moralisera. Jag vet att det finns nödvändiga skilsmässor. Jag vet att flickan kanske hade mått ännu sämre psykiskt och fysiskt om föräldrarna inte hade skilts. Jag vill bara ha sagt att det finns värden som inte regleras vare sig med bidrag eller skatter. Det hjälper inte en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv. Tänk på hur många som passiviseras och hur många människor som berörs i en sådan här situation, mamman, pappan, flickan, mormodern, skolpersonal och vårdpersonal! Hur mycken förtvivlan finns inte här, och bakom denna förtvivlan döljer sig hisnande utgifter. Kan det vara så att vårt samhälle skenar för fort, att vi kanske inte hinner med, att vi tror att något slags marxistisk eller nyliberal idé är det som kan ordna upp allt och att allt kan ordnas via krontal upp eller skatteprocent ned? Så är det faktiskt inte. Därmed inte sagt att vi för en hundradels sekund skall bortse från penningens oerhörda betydelse. Men om vi tror att båda skenorna på livets spår är krasst materialistiska, är risken stor för urspårning. Innerst inne vet vi ju allihop att det immateriella spelar en omätbart stor roll för varje individs välfärd. Man frågar sig om vi politiker kan göra något i en sådan situation som den jag nyss nämnde med den förtvivlade 15-åriga flickan. Kanske vore det klokare att fundera över om vi gjort vad vi kunnat för att hon inte skulle hamna i den. Svenskarna skiljer sig mest i Europa. Över hälften av alla äktenskap slutar med att parterna går åt var sitt håll, berättade tidningarna för en vecka sedan. 15-åringen som inte ville gå i skolan hade ingen hemma när hon skulle ge sig i väg på morgnarna. Då var mamman redan på jobbet. Hon började klockan sex, fick jag veta. Gör vi - observera att jag inte kastar detta på något parti, utan jag säger vi - verkligen vad vi kan med våra lagförslag, våra bidragsnormer och våra skattetabeller för att stärka den trohet som affärslivet, arbetsmarknaden, skatteväsendet, skolan och hemmen, och därmed hela samhället, generellt sett aldrig klarar sig utan? Gör vi verkligen vad vi kan för att skaffa fram den tid till gemenskap mellan barn och föräldrar som är en god förutsättning, om vi verkligen vill ha välfärd? För tre år sedan ägde den fasansfulla Estoniakatastrofen rum. I tre år har vi allihop intresserat oss för detta, och vi har matats med ständiga nyheter om bogvisir och gångjärnssvetsar. Och fattas bara annat! Men handen på hjärtat, har vi inte haft en benägenhet att fly undan människornas vånda och ångest? Har vi inte brytt oss för litet om de existentiella ropen från tusentals svenskar under de gångna tre åren? Om ett par veckor har jag förmånen att tala på SPES, en organisation som arbetar för att förebygga självmord. Varje år tar bortemot 2 000 svenskar sina liv. 20 000 gör allvarliga försök. 200 000 går och bär på allvarliga planer att göra så. Vi har ett trafiksäkerhetsverk, och vi har en ständigt pågående debatt om trafiksäkerheten. Och visst skall vi ha det, men jämför vårt engagemang för bil och motorcykelolyckor med vårt engagemang för de många fler som upplever livet hopplöst och omöjligt att leva. Det är enklare att tala om hastigheters effekter på trafiksäkerheten än om möjligheter att pressa tillbaka vårt lands vanligaste dödsorsak i åldern 15 Fru talman! Bakom varje skattedebatt som jag och andra är indragna i, bakom varje bidragsnivå som jag och andra pläderar för, finns människan, den bräckliga människan. Och jag tycker att hon hittills fått för litet utrymme i våra debatter. Fru talman! Låt mig presentera några av Kristdemokraternas önskemål som de framgår i våra helt nyligen inlämnade motioner. Vi kristdemokrater har förstås motionerat om vårdgarantin, om att den bör utökas och om hur orimligt det är att människor får vänta i operationsköer. Under hela det kommande året skall vi i hundratals och åter hundratals sammanhang tala om vården och kräva mer resurser till vården. Vi skall tala om just vårdgarantin. Men det måtte väl också vara nödvändigt att tala om en värdighetsgaranti! Det är statistiskt och konkret enkelt att tala om att ingen skall behöva vänta på en operation mer än tre månader. Det borde vara självklart. Men hur skall det gå med de senildementa då, de tiotusentals och åter tiotusentals senildementa som inte blir föremål för diagnos? De hörs inte och de röstar kanske inte 1998, men de har ett okränkbart värde. Hur skall det gå med de tiotusentals och åter tiotusentals åldringar som i dag är undernärda och inte får i sig tillräckligt med vätska och som under resten av sin levnad inte kommer i kontakt med någon enda geriatriker, någon enda som bäst förstår sig på åldrandets problem och sjukdomsbilder? Var finns värdigheten? Den frågan måste vi ställa oss. Skulle det månne inte vara så att om vi brydde oss mer om den oglamourösa vården och aktiverade oss mer för att uppfylla ett större mått av värdighet, skulle trivseln generellt öka ute i samhället och klimatet skulle bli varmare och mjukare? Jag tror att insikten om att vi förr eller senare är mycket beroende av varandra skulle öka. Fru talman! Arbetslösheten är vårt största samhällsproblem - det är vi alla överens om - dels för att den drabbar oss psykiskt, dels för att den håller på att äta upp de resurser som är nödvändiga för att upprätthålla välfärdssamhället. Det är i själva verket på sikt ingen utgift att vidta åtgärder så att näringslivet får luft under vingarna. Det är ekonomiskt oförsvarligt att låta bli. Det krävs sänkta arbetsgivaravifter. Det fordras moderniserad arbetsrättslagstiftning, och tjänstesektorn måste öppnas. När regeringsledamöter ropar pigsamhälle och blockerar varje förslag för att öppna tjänstesektorn och få fram nya jobb låser man i själva verket många vid att förbli arbetslöshetens pigor och drängar. Jag tror att folk i allmänhet vill göra rätt för sig. Den viljan måste stöttas och uppmuntras. Det sker knappast om låg och medelinkomsttagare skall lägga så stor del av sina inkomster i skatt att de ständigt måste jaga bidrag. Vi förespråkar en skattesänkning genom att egenavgifterna sänks med två procentenheter. Det gynnar just hushåll med låga inkomster, och det gynnar kommunerna. Fastighetskatten måste också sänkas. Folk kan ju inte såga brädor ur huset och leverera till Skatteverket som likvid för fastighetsskatten. Att inte regeringen skäms för att jaga människor från gård och grund. Fastighetsskatten måste sänkas tillbaka till 1,5 procentsnivån! Fru talman! Det existerar en i det närmaste ohämmad kreativitet när det gäller att skaffa fram idéer för att få arbetstillfällen. Vi har AMU, ALU, OTA, API, och tidigare hade vi RAS och GAS. Vi talar om Kalmarmodell, om generationsväxling, om starta-egetbidrag, om jobbsökaraktiviteter och om individuellt anställningsstöd. Ja, jag har säkert glömt åtskilligt i uppräkningen. Det finns som sagt inga gränser för uppfinningsrikedomen. Alla konstruktioner, om än aldrig så knepiga, omhuldas och sjösätts, bara det inte handlar om att själv ge vård och omsorg om de egna i den yngsta generationen. Ursäkta, herr statsminister, men detta är ju i det närmaste huvudlöst! Vi vet, varenda en av oss, att det är en absolut ofrånkomlig arbetsuppgift att ge småbarn vård och omsorg, och den arbetsuppgiften värderas enbart om någon annan än föräldrarna står för den. Ge upp era förmyndarfasoner på detta område! Släpp loss valfriheten! Föräldrar vet vad de vill, och de har rätt, självklar rätt, att få sitt val av barnomsorg respekterat. Fru talman! Pensionärerna har, som vi alla vet, ingen förhandlingsrätt. Genom ett enkelt beslut har vi berövat pensionärerna vad de rättmätigt förväntat sig i pension. Därför är det viktigt att nu återställa värdesäkringen av pensionerna, och dessutom återgå till den beräkningsgrund som gällde före krisuppgörelsen. De ekonomiskt sämst ställda pensionärerna måste därutöver få förbättringar när det gäller själva pensionsbeloppet men också beträffande hyresbidragen, och för alla äldre måste medicinkostnaderna sänkas. Fru talman! Jag vill också erinra om hur det ser ut i dagens skola. 20 000 elever lämnar varje år skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna på ett tillfredsställande sätt. För några dagar sedan läste jag i en av morgontidningarna att hälften av niorna i Rinkeby underkänns i svenska. Det är utmärkt att vi i Sverige satsar på högskoleutbildning. Men om massor av barn slås ut redan i grundskolan så kan vi vara säkra på att få framtida spänningar i samhället. Då skapas orsaker till en arbetslöshet som vi svårligen kommer att kunna rå på. Och då kan vi orda så högt vi vill om högskolesatsningar, det kommer inte att beröra de många som slås ut redan i grundskolan. Det måste till en grundskole och gymnasierenässans i Sverige. Det handlar om resurser i kronor och ören, men om ofantligt mycket mer! Fru talman! Under den senaste veckan har det rått en viss uppståndelse runt tunnelbygget under Hallandsåsen. Och fattas bara annat! Man frågar sig hur det kan vara möjligt att Banverket och Skanska lever kvar i en så uråldrig föreställning att det går att kleta tätningsmassa ut i naturen utan att veta vad denna massa innehåller. I ett och samma TV-program fick vi veta att denna massa bryts ned av naturen. Jo visst, ja. Men att den är cancerogen talades det tyst om. Vi får aldrig kalla det utveckling att ta död på våra livsbetingelser. Det är ju vanvett. Vi får aldrig orda om ekonomisk tillväxt när den sker på bekostnad av hälsa och livsmiljöer. Det är förvånande att läsa regeringens finansplan och budgetkapitel om man samtidigt erinrar sig allt statsministertal om ett ekologiskt hållbart samhälle. Regeringen sänker ju miljöanslag på miljöanslag och sväljer tydligen utan att blinka att koldioxidutsläppen ökar, och detta samtidigt som Världsnaturfonden varnar jordens nationer inklusive Sverige för att man inte minskar sina koldioxidutsläpp. Fru talman! Det här skulle då ha varit en av vad jag kallade förmatcherna. Jag hoppas att det har gått fram att jag varken slagit med höger eller vänsternäve. Annars har vi ju i mitten favören att klara av att använda båda. Jag har i synnerhet velat peka på dimensioner som jag är övertygad om framtiden kommer att lyfta in i den här kammaren. Jag tror att vi mycket mer måste aktivera oss i vår opinionsbildning, i vårt tänkande och i våra förslag och yrkanden för ett mjukare och varmare samhälle, för ett Sverige som i alla avseenden gör livet lättare att leva. Men, fru talman, förmatchen är över, och matchen kan börja!

Fru talman! Till Alf Svensson vill jag säga: Det dystra med förmatcher är ju att den som går förmatchen antingen är på väg uppåt i boxningskarriären eller på väg ut. Vilken kategori Alf Svensson tillhör får han själv bedöma. Annars sade Alf Svensson något som jag tyckte var bra, och det var mycket annat i hans anförande som var bra. Han sade att vi för ofta glömmer bort det immateriella, hur människan mår och de sociala nätverk vi lever i. Det finns många som är ensamma, det finns många som har det svårt, och det är ytterst dem som våra beslut naturligtvis avser att stödja. Det är vi helt överens om. Men när det gäller vägen dit, hur man gör, skiljer vi oss åt. Det är ju så politik fungerar. Vi behöver inte ifrågasätta varandras avsikter, de är säkert de bästa. Däremot är det så att vi ibland föreslår lösningar som kanske inte är de riktiga och rätta. Det gäller regeringen, och det gäller oppositionen. Men när man diskuterar är det ändock viktigt att man ger en riktig bild av hur verkligheten ser ut, att man anger i vilken riktning landet går och om vi får bättre eller sämre förutsättningar att hantera de problem vi ser. Där, menar jag, kan vi i den här partiledardebatten för första gången på många, många år samlas utifrån en verklighet där vi nu får bättre förutsättningar att stödja de människor som har det svårt och besvärligt. Det har inte varit en lätt vandring att komma så långt, men vi är här nu. När man lyssnar på inläggen bekräftas också den beskrivningen. Det är ingen hejd på vad vi nu har råd till i Sverige. Alla vill så väldigt mycket. En del skall sänka skatten med 70, 80, kanske 100 miljarder kronor. Andra skall dra på sig nya utgifter, inte i riktigt i samma storleksordning men i aktningsvärda tal. Och allt skall göras nu, när det har vänt i ekonomin. Jag vill bara varna för en sak. Nu tar vi inte ut någonting i förskott. Nu genomför vi förslagen och betalar för dem samtidigt - med egna pengar, inte med lånade. Nu ser vi till att det företagsklimat som har blivit så pass mycket bättre de senaste åren kan behållas. När Carl Bildt - välkommen tillbaka till riksdagen! i ett för övrigt intressant anförande sade att företagsklimatet kunde bli bättre och räknade upp exempel på vad ett gott företagsklimat krävde, glömde han av någon outgrundlig anledning det basala. Han glömde inte skatter och lagar i Europaklass, det nämnde han. Men han glömde det basala: statsfinanser, offentliga finanser, inte bara i Europaklass utan i världsklass. För vi vet ju vad som händer när alla de löften som nu har ställts ut från talarstolen i dag, när alla de ambitioner som här har presenterats, skall smälta samman i en regering som inte orkar hålla ihop, sätta saker och ting främst, prioritera. Vi vet ju att då växer underskotten, då stiger räntorna och då faller kronan. Då minskar investeringarna, då stiger arbetslösheten och då försvinner förtroendet för Sverige utomlands. Ingen skall inbilla mig eller någon annan att vi har drabbats av de motgångar i Sverige som vi har haft på grund av högre makters ingrepp, utan det är självförvållat. Man kan dela skulden på många sätt. Men en sak är säker: Skulle vi nu, med återvunnen styrka, släppa loss alla goda gåvors givare igen, då kan de som just har fått villalånet halverat i kostnad räkna med att räntorna stiger igen. Då kan de som börjat slå sig in på Europamarknaden med nya produkter räkna med att den del av deras företags underlag som är hemmamarknaden försvinner igen. Då kan alla småföretag som finns i Sverige och säljer till hushållen räkna med att deras kunder försvinner igen. Vi skall nu inte äventyra det vi i samarbete med Centerpartiet har uppnått. Sverige står återigen starkt. Det går åt rätt håll. Nu skall vi se till så att de står längst fram i kön som har burit de tyngsta bördorna under de år av statsfinansiell sanering som vi har gått igenom. Det blir politisk strid om det nu är så att de pengar som finns att fördela skall riktas till dem som har det bäst ställt genom stora skattesänkningskampanjer. Det kommer vi aldrig att gå med på. Först står skolan, vården av barn och gamla och omsorgen om de äldre på ålderdomshemmen. Det står först tillsammans med att klara syssselsättningen, jobben, i inte minst kommunerna och landstingen. Då är jag glad för det stöd som uttrycks här i debatten från, framför allt tycker jag, Vänsterpartiet och Folkpartiet, som talar mycket väl om vikten av att hålla uppe sysselsättning i kommuner och landsting. Det gäller ju vård, skola och omsorg. Jag hoppas också att det är något som åtminstone Folkpartiet orkar stå för, så att vi inte återigen ser en situation där det viker sig för starkare krafter längre högerut. Vi är glada för att det har vänt. Men det är klart att ibland får man en känsla av "surt sa räven". När man lyssnar på Lars Leijonborg, är det ju inte utan att man faktiskt tycker att det skulle sitta bra om Lars Leijonborg ändå uttryckte uppfattningen att det känns litet lättare nu när det går åt rätt håll för Sverige. Varför denna dysterhet när det går så bra för landet, när villapriserna är på väg uppåt, när småföretagarna skickar de mest positiva signalerna någonsin, när den tioåriga räntan slår alla rekord i bottenläge och när arbetslösheten faller? Varför inte säga att det här är bra för Sverige? Visst, Socialdemokraterna har haft ansvaret för den här perioden. Vi får säkert en del av detta som en fördel för det socialdemokratiska partiet. Men lägg det åt sidan, Lars Leijonborg, och se till landets bästa! Det är väl skönt ändå att det vänder? Jag varnar Lars Leijonborg och andra dysterkvistar som försöker att förringa vändningen på arbetsmarknaden och tala om att det här är statistiska finter. "Fusk" sade någon tidigare moderat minister i ett TV-program i går kväll. "Fiffel" tror jag också att han nämnde som uttryck för detta. Jag känner igen det där. Det var precis samma sak som ni sade när vi sade att det hade vänt i den statsfinansiella utvecklingen. Det skulle heller inte fungera. Ni har fått fel där. Ni kommer att få fel också när det gäller arbetslösheten och sysselsättningen. Det har vänt för Sverige. Kanske är det rent av så att den underliggande utvecklingen är något starkare än vi själva har beskrivit den som. Var glada, men ta också ansvar för att den nya situationen inte används på ett sådant sätt att vi återigen halkar in i gamla bekymmer. Sverige är ju ett land som trots dessa framgångar har stora brister. Jag måste säga att jag återigen blir väldigt förvånad när jag hör någon säga att man vet hur vi skall lägga upp vår valrörelse nästa år. Herre gud, sådant avgör man ju inte förrän någon gång in på valåret! Socialdemokratin är i opposition till orättvisor, till bestående orättvisor i samhället. Vi kommer inte att ge oss så länge vi har ungar i skolan och barn på dagis som inte har det bra. Det vore löjligt att påstå något annat än att detta ytterst är en fråga om de resurser vi är beredda att ställa till verksamheternas förfogande. Vi vill tillföra mer pengar, riktiga pengar, egna pengar - inte lånade pengar. Vi tycker inte att det vi ser i vården är bra. Där fattas det också resurser. Vi vill tillföra egna pengar, inte lånade pengar. Vi vet också att många äldre inte har en bra situation i äldreomsorgen. Där behövs det också insatser. Det behövs hemsamariter, vårdbiträden, terapiverksamhet och allt sådant som gör dagen litet lättare att leva för alla de äldre. Vi vet det. Vi har alltid stått för den politiken, och vi kommer att fortsätta att driva den här frågan. Vi kommer att använda de pengar vi nu får över till detta först. Här finns också barnfamiljerna. Vi höjer barnbidragen. Det blir fri sjukvård för barn och ungdomar under 20 år. Vi får de här satsningarna på skolan. Barnen är framtiden. Vi vet också att många pensionärer har det uselt ställt ekonomiskt och skulle behöva ha ett handtag för sin egen del vad gäller ekonomin. Det känner vi till. Allt det här är sådant som plågar oss. Allt detta vill vi rätta till. Allt detta vill vi först använda pengarna till innan vi börjar basunera ut stora löften om skattesänkningar. Det är ett viktigt besked från socialdemokratin. Det är en klassisk socialdemokratisk linje som jag är stolt över att få företräda. Vi kan nu göra det här i ett läge då vi återigen har greppet om de egna beslutet eftersom vi har fått ordning på landet ekonomi. Det här är naturligtvis något som kommer att dominera det kommande årets valdiskussion. Det är säkert så, för här skiljer vi ut oss. Det är ju ett stort parti som finns längst ut på högerkanten, Moderaterna, som också här i dag säger sig vilja samarbeta i svensk politik. Men för att kunna samarbeta i svensk politik måste man faktiskt stå bakom det välfärdssamhälle som finns uppbyggt och etablerat. Lyssnar man på de två partier som normalt ingår i Moderaternas krets av samarbetspartier, Kristdemokraterna och Folkpartiet, är de passionerade i sitt försvar för välfärdssamhället. Det är sant. Stödet för välfärdssamhället går ju långt in i den borgerliga valmanskåren. Centerpartister, kristdemokrater, folkpartister, socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister står ju bakom den samhällsmodellen. De som skiljer ut sig är moderaterna. Man lägger nu återigen fram en motion som är av det slaget att man riktar udden mot alla de reformer varom det har stått strid när de genomfördes. Det är akassan, det är arbetsskadeförsäkringen, det är sjukförsäkringen, det är bidragen till kommunerna - ja vi kan räkna upp allt det som vi anser vara ett uttryck för välfärdssamhället. Och omkring detta har det stått strid. Vi har vunnit den striden. Socialdemokratin har vunnit den striden. Vi har ett folkflertal bakom uppfattningen att detta är ett gott samhälle. Moderaterna har förlorat den striden gång efter annan. Det gäller 1994. Nu kommer man tillbaka, men nu är det inget systemskifte man förespråkar. Nu är det i stället en retorik som bärs av löften om stora skattesänkningar. Det är ju så att för Moderaterna har det aldrig varit svårt att ta ut skatt, åtminstone inte av vanligt folk. Tittar på resultatet av föregående mandatperiod, var det ju kraftiga skattehöjningar på inkomster och samtidigt kraftiga skattesänkningar på kapital. Så skatten som sådan var inte problemet. Vad Moderaterna har haft problem med är ju att ni inte har gillat den samhällsmodell som socialdemokratin har byggt, välfärdssamhället. Det är det ni vill åt. Men ni kommer inte åt det i öppen debatt om välfärdssamhället. Enda möjligheten att komma åt det är att underminera genom att förstöra de offentliga finanserna. Det är så strategin ser ut. Nu kommer ni tillbaka och lägger fram dessa omfattande förslag om skattesänkningar. Som en konsekvens av detta finns en lista på besparingar. Alla moderata riksdagsledamöter som sitter här: Gå ut till svenska folket och fråga människor om de vill ha ytterligare besparingar i vården, skolan och omsorgen. Fråga dem om de tycker att ersättningen från a-kassan är för hög och för generös. Ni kommer att se att ni möts av en ganska kompakt majoritet svenskar som tycker att besparingarna i välfärden har gått för långt. Det räcker nu. Den debatten kanske ni inte vill ta. Men den debatten kommer ni att få ta under det kommande året fram till valet. Det är här den stora skiljelinjen går i svensk politik, dvs. mellan dem som står bakom det välfärdssamhälle som ibland kallas för den svenska modellen, ibland för den skandinaviska modellen och nu allt oftare för den nordeuropeiska modellen, eller dem som vill ha en annan utveckling, dvs. mer av klyftor och spänningar i samhället därför att det antas driva på tillväxt och utveckling. Det är så fronten ser ut. Det är mot den bakgrunden som de motioner som nu har väckts inför riksdagens behandling är goda uttryck för var skiljelinjen går. Jag ser fram emot den kraftmätningen. Det är ingen boxningsmatch. Det är inget slarvigt, larvigt, påhittat, konstruerat i form av motsättningar - som en del vill göra gällande. Det är den gamla, tydliga gränsen som går i svensk politik, dvs. mellan dem som vill satsa på välfärdssamhället och dem som motsätter sig detta. Det är en tung och svår debatt för många. Men det är en viktig debatt att föra. Då får väl de som gärna reducerar detta till ett slags boxningsmatch försöka att så småningom välja sida. Det är svårt att stödja grundtanken bakom välfärdssamhället och samtidigt skicka ut signalen att man vill regeringssamarbeta med dem som är emot idéen som sådan. Det är Kristdemokraternas och Folkpartiets bekymmer. Hur det löses återstår väl att se. Annars är det en fantastisk framtid som ligger framför oss. Det är få tillfällen då vi så optimistiskt har kunnat se framåt och peka på alla möjligheter som väntar. Det är fred, avspänning i vår del av världen, det är samarbete som gäller internationellt. Inte minst i vårt eget närområde är det en bättre situation än på många år. Östersjön är på väg att bli ett uttryck för en region i Europa som kan komma att växa sig starkast. Det mellanfolkliga samarbetet kan komma att utvecklas bäst. Det är vår möjlighet. Det ligger framför oss. Där skall Sverige vara en pådrivande kraft. Vi skall också vara en pådrivande kraft när det gäller utvidgningen av EU. Europasamarbetet är ett fredsprojekt. Europasamarbetet har nu möjligheten att ta nästa stora kliv in i 2000-talet i en vidgad gemenskap. Vi vill att våra baltiska vänner skall bli medlemmar i unionen. Vi vill att polackerna skall komma med. Vi vill ha goda relationer med ryssarna. Hur utvidningsprocessen skall bedrivas återstår att se. Det är viktigt att man inte inför den processen skapar intrycket av att Sverige vacklar, byter uppfattning, inte orkar hålla en linje utan på grund av att någon stor stat någonstans i Europa har åsikten att ett visst upplägg skall gälla, skall Sverige direkt anpassa sig. Det är farligt, och det är kortsiktigt. Det är dumt. Vi står för en gemensam förhandlingsstart. Vi står enigt bakom det i landet. Vi ser att Europaparlamentet är på väg att ta ställning för en gemensam förhandlingsstart. Jag är glad över att de konservativa där orkar fullfölja den linjen och att de svenska moderaterna som finns i den konservativa gruppen orkar fullfölja den linjen. Vi skall ha goda relationer med våra baltiska grannar. Det är en av våra viktigaste uppgifter att se till att de kommer in i EU. Då får vi inte börja den processen med att vackla och skicka ut dubbla signaler. Jag ser framför mig en enorm utveckling inom IT samhället. Vi vet att den nya tekniken kommer att innebära förutsättningar som vi i dag inte ens kan beskriva eller gissa oss till. Det kommer. Vi vet att det i sin tur kräver att alltfler har goda kunskaper, att alltfler får möjligheter att ta till sig den nya tekniken. Jag är övertygad om att när vi ser på Sverige inför 2000-talet, kommer en ambition att överskugga alla andra. För att kunna hävda oss internationellt i ett Europaperspektiv och för att kunna ta vara på ny teknik kommer en enda sak att stå i centrum mer än något annat, nämligen vår förmåga att höja den svenska befolkningens kompetens och kunnande. Regeringen gör en jättesatsning på utbyggnad av högskolan. 60 000 fler studenter under några år. Det är naturligtvis starka krav på bibehållen kvalitet. Vi har introducerat kunskapslyftet. Det är inte bara i högskolans värld som kunskaper och bildning skall förmedlas. Det finns fortfarande i vårt land många människor som inte ännu har fått sin grundskoleutbildning, och de har många år kvar i arbetslivet. Det finns ännu fler som inte har fått sin gymnasieutbildning. De har många år kvar i arbetslivet. Låt dem få chansen inför ett nytt sekel att känna att de också är med, att de också behövs. Vi vet ju att det är på det viset. Kunskapslyftet har blivit något som har tagits emot långt utöver vad vi väntade oss. Inte därför att vi har haft flitiga människor som har aktiverat studiedeltagare, utan därför att det har funnits ett djupt känt behov hos många att nu ta chansen att skaffa sig egen kompetens och bildning inför sekelskiftet. Jag tycker att det är trist att det finns de som föreslår att denna viktiga utbildningssatsning kraftigt skall reduceras. Jag tar gärna en debatt om grundskolan. Men det är i första hand resursfrågor. Vi motsätter oss bestämt de idéer om skolpeng som nu förs fram - en nationell skolpeng. Det är inte något annat än ett gigantiskt centralstyrt projekt med en byråkrati i släptåg som kommer att ha utomordentligt små möjligheter att göra de skillnader skolor och individer emellan som behövs i samhället, där alla människor skall mötas utifrån sina egna förutsättningar. För mig är det fullständigt obegripligt hur Moderata samlingspartiet kan hamna i ett projekt av denna storskaliga, centralistiska karaktär i en tid då det är individen som skall stå i centrum. Det skulle vara intressant att höra partiledaren, oppositionsledaren, utveckla hur detta praktiskt skall gå till, dvs. hur skolpengen skall utformas. Jag har ju som tidigare skolminister praktisk erfarenhet från området. När man följer den allmänna diskussionen finns det omkring de ekologiska frågorna något slags tveksamhet. Jag förstår miljöpartisternas kritik för att det inte går tillräckligt fort fram. Den kritiken träffar, och jag känner av den. Men det finns de som på något sätt tror att de frågorna är kopplade till energiomställningen. Bara inte kärnkraften behöver avvecklas - som det står i en motion - behöver vi heller inte ägna oss åt den ekologiska omställningen. Men den ekologiska omställningen är något annat. Det är mer än en energiomställning. Det är ett sätt att ta till vara ett djupt känt behov hos många människor att få nya produkter gjorda på ett nytt sätt, stimulera ny forskning, ny teknik, nytt kunnande - det som driver en ekonomi inför ett sekelskifte. Det är det det handlar om. Det ekologiskt uthålliga samhällsbygget kommer att vara ett av de ben som Sverige kommer att vila på när vi kliver över in i ett nytt sekel. Här har vi det framför oss i ett nötskal: den lovande internationella utvecklingen, IT-samhället, kunskapssamhället med en kraftig satsning på högskolan och det ekologiskt uthålliga, med en energiomställning som under alla omständigheter kommer. Detta är vad det handlar om. Nu har vi möjligheter att ta oss an uppgiften. Nu skall vi göra det. Vi samarbetar gärna, men vi döljer inte de skillnader som finns. Samarbetet får aldrig syfta till att dölja att vi har olika uppfattningar om grundläggande företeelser i svensk politik. Jag är glad för att man nu vill samarbeta. Det har varit ensamt under några år. Olof Johansson har varit en trogen och hårt arbetande vän när det gäller saneringen av de svenska finanserna. För det har han fått mycket påskrivet. För landets skull är det nog svårt att överskatta vad Olof Johanssons insats har betytt. För det vill jag rikta ett varmt tack. Nu, när det har vänt, vill andra vara med. Välkomna! Villkoret är att den svenska välfärdsmodellen inte överges, att alliansfrihet och neutralitet respekteras och att vi inte återigen halkar ned i ett budgetmoras. Låt mig slutligen säga att jag är glad för den deklaration som oppositionsledaren gjorde inledningsvis om att han vill underställa EMU-frågan svenska folket. Det är bra att ni har kommit så långt att den frågan också ser ut att kunna lösas i brett samförstånd. Om det sker i en folkomröstning eller på annat sätt kan diskuteras, men jag tycker att det är välkommet att svenska folket skall avgöra frågan. Att vi skjuter frågan en bit framåt tycker jag också är välkommet. Det har varit regeringens linje hela tiden. Nu har vi uppenbarligen fått uppslutning omkring detta. Det är jag glad för. Vi skall inte glömma bort att det som nu gör att vi har möjlighet att diskutera ett svenskt EMU medlemskap är att vi har ordning på de gemensamma finanserna. En gång i tiden var detta en fjärran möjlighet. Nu är vi där, men det är folket som avgör. Låt oss diskutera under vilka former det skall ske.

Herr talman! Herr statsminister! Får jag börja med att säga - det är inte avsett som klagomål - att tiden och debattordningen gör det litet svårt för mig att gå in i alla de diskussioner jag skulle vilja föra. Jag skulle vilja diskutera med Johan Lönnroth om informationsteknologin, med Marianne Samuelsson om barnen, med Olof Johansson om vissa avseenden av historien - inte om tunnlar och broar, Olle, för det finns annat - med Alf Svensson, som sade mycket förnuftigt och var mycket tänkvärd och med Lars Leijonborg om skolan. Jag skulle också vilja ägna mig åt det som statsministern sade. Han sade någonting i början som jag tyckte var bra. Han sade att de ekonomiska problem som Sverige har haft under 70-talet, 80-talet och 90-talet i allt väsentligt har varit hemmagjorda. Det har varit tuffare under vissa tider på grund av omvärlden. Det har varit lättare under andra tider på grund av omvärlden. Men det är alldeles tydligt att det under 70-talet, 80-talet och 90-talet - tydligast under 90-talet - inte har fungerat riktigt bra. Vi har haft en lägre tillväxt. Vi har fått högre arbetslöshet. Vi har fått lägre sysselsättning än de flesta andra länder. Därför måste vi förnya politiken, förnya våra olika insatser och förnya mycket av samhället i en ny tid. Nu går konjunkturen uppåt. Jag tillhör dem som hoppas att statsministerns mest optimistiska prognoser är riktiga, för det vore självfallet bra. Vi har gjort bestående landvinningar, hoppas jag. Trovärdigheten i låginflationspolitiken, som var väldigt omstridd för ett antal år sedan, och förändringarna i Riksbankens ställning har skapat förutsättningar för att hänga med. Räntorna har gått ned. Vi måste säkra detta, enligt min mening, så snabbt som möjligt genom det fulla medlemskapet i den europeiska valutaunionen. Om vi kan skapa förutsättningar för att vara med och gå in i valutaunionen när det nya seklet börjar är det en bestående nationell landvinning. Jag håller med statsministern om att vi kan diskutera de exakta formerna för ställningstagandet i juni 1999. Om vi har en tidsplan och en målsättning skapar vi bättre förutsättningar för Sveriges utveckling. Vi skiljer oss åt litet, tror jag - någon ordning får det vara - när det gäller företagandeklimatet. Så länge vi har en sysselsättning som är lägre än på mycket länge och en situation där allt färre skall försörja alltfler är företagandeklimatet inte tillräckligt bra. Det kommer att gå litet bättre i högkonjunktur och lite sämre i lågkonjunktur, men det kommer ändå inte att gå. Nästan alla säger nu att det måste till förändringar och förbättringar av skattesystemet och skattesänkningar. Det vi var överens om i början på 90-talet - 30-50 - var bra. Det var ett löfte då. Varför skulle det inte kunna vara ett löfte i dag? Det är alldeles uppenbart att vi måste förbättra klimatet om vi skall få fram en halv miljon nya jobb. Det är ett vägval. Regeringen vill nu höja bidragen, men inte till alla. Änkorna får mindre. De handikappade får mindre, men de starka organisationernas människor skall få mera i bidrag. Vi vill inte höja bidrag. Vi låter dem ligga där de är. Vi utnyttjar möjligheterna till att sänka skatter för alla. Det gäller främst för barnfamiljerna, Marianne Samuelsson, men också för företagen och på sparandet och kapitalbildningen. Gör vi inte det får vi inte fram de nya jobben. Får vi inte fram de nya jobben får vi ingen välfärd, och då klarar vi inte av att finansiera vare sig det som vi som individer och familjer behöver eller det som det offentliga - stat, landsting och kommun - har att svara för. Där finns en skillnad. Jag tror inte att högre skatter och högre bidrag är Sveriges framtidsväg. Jag tycker att 70-, 80 och 90-talets erfarenheter visar detta. Jag tror att mera dynamik, lägre skatter, ett bättre företagandeklimat och mera frihet för enskilda företag faktiskt är framtidsvägen. Det skall vi diskutera.

Herr talman! Det är klart att företagsklimatet alltid kan blir bättre. Det kom en prognos från småföretagarna i går. De beskriver nu utvecklingen mer hoppfullt än någonsin. De har fulla orderböcker, bra export, nyanställningsbehov, nästintill fullt kapacitetsutnyttjande och en framtidstro därför att deras konsumenter har kommit tillbaka. Detta är företagsklimatet, Carl Bildt. Det är klart att det kan jämföras med den period då Carl Bildt försökte sig på att etablera ett företagsklimat i landet. Jag skall inte upprepa det. Jag tror att svenska folket kommer ihåg. Men det är viktigt att erinra om den sitsen. När sedan Carl Bildt i sin andra del av repliken går loss i de stora skattesänkarvisionerna är vi på väg in i moraset igen. Han orkar inte precisera hur skattesänkningarna skall betalas här i talarstolen. Det är den andra sidan. Ni skriver exempelvis i er motion att ni skall effektivisera verksamheterna i kommunerna för att få utrymme för en kronas kommunalskattesänkning. Hur går det till, Carl Bildt? Berätta för oss som har vänt och vridit på kommunala skattekronor genom åren. Vi kan ta en annan fråga. Efter 300 dagars arbetslöshet är man utstämplad i Moderaternas Sverige. Vi får väl se då, sade Carl Bildt häromkvällen. Så kan man inte säga, så kan man inte svara om man gör anspråk på att använda de pengarna för att sänka skatter. Visst, gärna ett samarbete, men inte som syfte att dölja att Moderaterna nu återigen är på väg in i en situation där ni lovar stora och skarpa skattesänkningar, men där ni inte orkar precisera besparingarna. Då får vi det företagsklimat som rådde en gång i tiden med Bildt, Wibble och Per Westerberg: 50 000 konkurser, urusel kronkurs, hög inflation, växande arbetslöshet, utstampat förtroende i omvärlden. Det går tillbaka till den hårda centrala frågan om den förmåga man besitter att hantera de offentliga finanserna. När skattesänkningarna nu är så klara, Carl Bildt, hur ser inkomstförstärkningarna ut? Berätta hur man effektiviserar i kommunerna så att man sparar 9 miljarder kronor, som skattesänkningen kostar. Berätta vad som händer den arbetslöse efter 300 dagar!

Herr talman! Statsministern förefaller nöjd med företagandeklimatet och hänvisar till konjunkturuppgången. Jag tycker också att konjunkturuppgången är bra. Men Sveriges problem är inte konjunkturella. Sveriges problem har varit och är till stor del strukturella. Om statsministern vill ha reda på hur företagandeklimatet bedöms är väl det bästa att fråga företagarna själva. Anser de att det är idealiskt? Anser de att det finns förutsättningar för de hundratusentals nya riktiga jobb som vi måste ha för att kunna säkra välfärdens finansiering eller anser de det inte? Vi vet alla svaret. Vi vet att alla ekonomer, nationella och internationella - det kan finns något enstaka undantag, notera den reservationen - rekommenderar oss att nu gå en väg i den ekonomiska politiken som i huvudsak åtskilliga här förordar. Det innebär sänkta skatter, förbättrade företagandeförutsättningar för att ge nya jobb och därmed säkra finansieringen av välfärden. Välfärden säkras, som finansministern väl vet, framför allt av tillväxten i ekonomin. Har vi inte en utveckling av skattekraft kan man höja skatterna hur mycket som helst, men det kommer inte att hjälpa. Det som kan säkra finansieringen under kommande år är just att vi får bukt med arbetslösheten, på sikt får upp sysselsättningen rejält och gör människor som i dag är bidragstagare - de vill inte vara det - till löntagare. Det kräver insatser med inriktning mot det nya decenniets mitt. Detta kräver så klart att vi avstår från en del. Vi lovar inte höjda bidrag till alla. Så är det. Det finns grupper som vi lovar att inte skära ned bidragen för, de handikappade. Men generellt sett kommer bidragsnivåerna inte att öka. Det finns också konkreta besparingar. För mig är det mycket lättare att argumentera för att vi alla betalar en extra karensdag än det är att argumentera för att vi skall ta från de handikappade eller från änkorna. Det gör vi. De pengarna använder vi för att förbättra möjligheterna för familjer att leva på sin lön. Det är en viktig del i ett samhälle som kallar sig ett välfärdssamhälle. De pengarna använder vi för att förbättra förutsättningarna för företagsamheten och nya jobb, akassan, bortre parentesen. Intressantare vore det om regeringen redovisade en politik. Jag begriper inte riktigt vilken politik ni har för ögonblicket. Men det som Erik Åsbrink har skrivit i finansplanen, ja, inte bara Erik Åsbrink, det är väl hela regeringen, är i grunden det som vi också säger. Det här är en omställningsförsäkring, det är ingen medborgarlön. Det kommer ett stopp vid en viss tidpunkt, ett år blir ungefär 300 dagar. Därefter skall det finnas ett nytt jobb. Vi kan inte ha ett samhälle där vi accepterar att människor går från bidrag till bidrag i det oändliga. Det vill inte Göran Persson ha, det vill inte Erik Åsbrink ha och det vill inte jag ha. Jag vill ha ett samhälle där bidraget är en nödvändighet ibland för att hjälpa. Vi får aldrig svikta när det gäller de sjuka, de arbetslösa eller vilka det nu är, men sedan skall det finnas ett jobb. Sedan skall möjligheten att leva på sin lön finnas. Det skall finnas möjlighet till den värdighet som det faktiskt innebär att kunna leva på sin egen lön, att kunna leva på sin pension, att inte tvingas söka bidrag. Där hoppas jag att vi skall kunna få en dialog om de förutsättningar - stabila skatter - som vi lovade löntagarna, bättre förutsättningar för företagandet för att få upp jobben och därmed säkra välfärden. Det vore en tillgång för Sverige.

Herr talman! Jag tror att det var litet av den gamle Carl Bildt vi såg här. Jag ställde några mycket enkla frågor som jag inte fick svar på. Han försökte litet halvhjärtat i slutet av sitt anförande om a-kassan. De skulle naturligtvis ha jobb. Ja, det vill vi alla. Men det var inte frågan. Frågan gällde om de inte hade ett jobb. Om arbetslösheten, som Carl Bildt själv sade häromdagen, inte är noll procent - det tror varken han eller jag att den blir, även om vi vill tillbaka till full sysselsättning - hur skall man då försörja dessa människor? De pengarna som skulle ha använts för deras försörjning tar Bildt i anspråk för att sänka skatter på exempelvis kapitalsidan. Det är här det ligger. 9 miljarder till på kommunerna i skattesänkningskrav, inte ett ord om hur det skall gå till. Det skall effektiviseras, säger man. 9 miljarder kronor, det är enkelt uttryckt 25 000 lärare. Det är effektivisering, det vill jag lova. Är det detta ni skall åstadkomma med er nationella skolpeng? Svara på de här frågorna! Utan svar på dessa frågor drar moderaterna in sig själva och Sveriges riksdag i en diskussion om det ekonomiska moraset igen. För det var precis som Carl Bildt sade, det är vi överens om, inte så mycket utanförstående krafter som ordnade till våra bekymmer. Det fanns ett visst inslag av detta, men det var framför allt eget tillkortakommande, oförmåga. En sådan olycka var att vi lovade skattesänkningar i Sverige. Jag skall inte säga vilken regering det var. Vi genomförde en del av dem och ökade samtidigt utgifterna. Det var det som knäckte företagsklimatet. Det var det som drev räntorna i höjden. Det var det som drev fram konkurserna. Den politiken, Carl Bildt, blev underkänd av svenska folket i allmänt val och av marknaden till 500 %. Det jag varnar för är att när oppositionsledaren talar vitt och brett om nya skattesänkningar, utan att ens kunna precisera det elementäraste i sin egen partimotion, flyter han ovanpå på ett sådant sätt att det snabbt skapar en politisk situation som kan resultera i minskat förtroende för landet. Om nu Carl Bildt inte kan svara på frågorna, se då till att någon annan moderat kliver fram och ger besked om hur de stora besparingarna på kommuner och landsting skall genomföras. Klarar ni inte den debatten, skall ni heller inte lova ut stora skattesänkningar. Det slutar bara med att ni sätter svenska hushåll i ränteeländet igen, och att ni sätter svenska småföretag i nya konkurser.

Herr talman! Det var inte min avsikt att köra ut alla moderater. Jag ber så mycket om ursäkt. Sanering av ekonomin är ett trist ämne. Det låter trist, och det är trist, i synnerhet om man måste göra det som man inte vill göra för att kunna få fast mark under fötterna. Det är det som är problemet. Därför vill vi alla orientera oss närmare de enskilda människorna. Det är för deras skull som det är viktigt att vi klarar uppgiften att skapa trygghet i ekonomin så att vi inte blir ständigt marknadsbestraffade. Jag vill inte rikta anklagelser åt något håll för att vilja bli det, men det är en viktig summering i den här debatten att de som inte tar det ansvaret, inte bara i ord utan också i handling, riskerar att bli bestraffade. Jag tyckte att jag hörde att Bildt sade att han inte ville diskutera broar med mig, och jag kan förstå honom. Då diskuterar jag tunnlar med statsministern i stället. Det finns dessutom ett samband. Det är litet pinsamt att behöva påpeka det, men de som ville ha bron längst där nere var aldrig riktigt tydliga när de talade om vilka anläggningar som skulle krävas på fasta land för att det skulle bli ett användbart projekt. Det var en citytunnel, som inte fanns, och det var en tunnel genom Hallandsåsen, som skulle till för att Norge skulle få hyfsade förbindelser med kontinenten etc. Nu sitter vi där med borren i smeten. Det är ingenting att skämta om. Detta är gigantomanins övertro på sig själv. Det krävs, uppriktigt sagt, mycket allvarliga tag för att miljökonsekvensbeskrivningar skall bli verklighet, och de som inte genomför dem skall straffas. Det här är inte något jippo för Skanska eller Banverket, utan det handlar om vanliga människors situation och rätt att kräva ett samhälle som fungerar. Jag vill mot den bakgrunden ställa frågan till statsministern om det inte är dags att leverera en miljöbalk värd namnet som sätter blåslampan på dem som inte är beredda att ta sitt ansvar. Det krävs, tyvärr, straff för dem som överträder den, och det skall vara kännbara straff. Det skall inte i fortsättningen vara så, enligt det allmänna talesättet, att miljöbrott inte är något brott. Om inte någonting annat går fram och blir tydligt måste väl ekonomiska sanktioner som är kännbara gå fram. Om vi är överens om den saken är det en bra början. Nu börjar ekumeniken sprida sig här när det gäller EMU. Det är bra. Vi har ju länge drivit krav på en folkomröstning. För säkerhets skull begärde jag in den bok som jag har här, dvs. propositionen om Sveriges medlemskap i EU. Grundlagsfrågan är ju inne. Jag skall bara citera ur propositionen: "Om Sverige beslutar sig för ett deltagande i EMU:s tredje fas följer att beslut om utgivning av sedlar och mynt samt frågan om lagligt betalningsmedel överförs till den europeiska centralbanken. Detta kräver också ändringar i bestämmelserna i regeringsformen om sedelutgivningsrätten." Detta ställde alla partier upp på från början. Gäller det fortfarande?

Herr talman! Det där har talmannen grunnat på länge. Olof Johansson tar upp två viktiga frågor. Den första frågan är hela Öresundsbroprojektet. Jag håller med honom om att det inte var färdigt och inte redovisat fullt ut, utan stora investeringar måste till i Malmöregionen för att det skall bli bra trafiklösningar. Det har vi plussat på, och det kan komma att behövas mer - vad vet jag? Den andra frågan är att det som händer i Hallandsåsen är oförsvarligt. Jag kan bara dela Olof Johanssons upprördhet. Jag vet att det kl. 11.30 i dag hålls en presskonferens i Malmö, där man från de ansvarigas sida, dvs. Skanska och Banverket, kommer att meddela hur man avser att förfara med den här frågan. Där finns det inslag som Olof Johansson efterlyser, nämligen att någon måste ställas till ansvar för dessa fruktansvärda misstag och på så sätt ta de personliga konsekvenserna av misslyckandet. Det kan ske t.o.m. utan en miljöbalk. Sedan hoppas jag, precis som Olof Johansson, att vi ganska kvickt kommer till riksdagen med miljöbalken. När det sedan gäller frågan om sedelutgivningsmonopolet och förutsättningarna för EMU medlemskap, om det skall ändras i grundlag eller icke, är vår analys den att det inte krävs någon sådan grundlagsändring. Det är vår bedömning. Men vi vill att auktoritativa juridiska instanser skall bekräfta detta. När vi nu går med propositionen om EMU till Lagrådet redovisas just den bedömningen, och vi får se vad Lagrådet säger. Om man följer den juridiska sakkunskap som tidigare har uttalat sig kommer man att säga att det inte är en grundlagsfråga, men säkra kan vi inte vara förrän vi har fått prövningen. Olof Johansson citerar naturligtvis rätt ur boken; det var så som frågan uppfattades och beskrevs i samband med Sveriges EU-medlemskap. Men nu har vi den här ordningen, efter en omfattande utredning och ett omfattande analysarbete. Vi får alltså se. För min del känner jag ingen prestige i frågan, utan det är sanningen som söks; där kanske Lagrådet kan ge viss hjälp på traven.

Herr talman! Det är bra att vi är överens om att rättssamhället skall fungera också på miljöområdet. När det gäller EMU är inte grundlagar bara till för jurister att tolka, utan grundlagar är till för folkets trygghet, för hur ett land styrs. Det är riktigt att det som fyrpartiregeringen konstaterade i den här boken, som skrevs under den perioden, och som en enhällig riksdag sedan instämde i var ett politiskt besked. Vi ansåg alla i Sveriges riksdag att sedelutgivningsrätten och det monopolet var en grundlagsfråga. Vi tyckte att det var en stor fråga och inte bara en juridisk tolkning. Vår uppfattning är att det är rätt mot svenska folket, när detta har meddelats före EU-medlemskapet, att vi inte svajar när den större frågan om EMU kommer upp. Vi sade det innan svenska folket gick till folkomröstning om EU, och då borde vi alla som politiska partier kunna ställa upp på det också i fortsättningen.

Herr talman! Jag kan följa Olof Johansson väldigt långt i hans resonemang, och jag har inga svårigheter med detta. För min del och för socialdemokratins del har det varit viktigt att göra klart att ett eventuellt medlemskap i EMU inte skall komma plötsligt och kuppartat, utan det skall vara underställt svenska folket för prövning i ett allmänt val eller i en folkomröstning. Det är vår linje. Det är det som garanterar tryggheten och säkerheten, inte hur man formellt tolkar grundlagen i det här avseendet. Jag tror att vi som hävdar att frågan skall underställas folket försvagar vår position om vi bygger det ställningstagandet på en tolkning av grundlagen som visar sig vara felaktig.

Herr talman! Statsministern sade så här: Socialdemokraterna har vunnit striden om välfärden. Detta sägs om en period där Sverige har gått från full sysselsättning till massarbetslöshet, där vi nu ser nya klassklyftor i vården, där människor inte har råd att sköta om sina tänder och där man ser vårdköer på två år. Göran Persson åberopade ett par valresultat, 1985 och 1994. Det är ett väldigt egendomligt perspektiv. Sanningen är den att välfärdssamhället på 90-talet har utmanats på ett mer grundläggande sätt än någon av oss hade kunnat tro för några år sedan. Därför tar jag väldigt lätt på när Göran Persson säger att man måste vara med och skapa resurser till välfärden, för det är i själva verket det som är min huvudkritik mot den nuvarande kursen. Den skapar inte de resurser som är en förutsättning för fortsatt välfärdspolitik. Jag vill rekommendera en skrift till statsministern som är utgiven av Socialdepartementet och som heter: Där beskrivs precis att det enda säkra sättet att garantera välfärden också i framtiden är att öka den privata sysselsättningen. Det är därför vi har dragit slutsatsen att det trots moderaternas förslag på välfärdsområdet, av vilka vi står främmande inför många, ändå ur välfärdens synpunkt förmodligen är bättre att söka samverkan med moderaterna. De har mer än ni förstått vad som krävs för att skapa nya resurser. Göran Persson kommenterade inte mina förslag till att förändra strukturen i den svenska ekonomin. Men han har en ledamot i sitt verkställande utskott som heter Mona Sahlin. Hon föreslog i en intervju i Dagens Industri häromdagen lägre skatter, sänkta arbetsgivaravgifter, förändringar i arbetsrätten. Kan inte Göran Persson i alla fall kommentera Mona Sahlins uppslag för att få ett bättre företagsklimat här i landet? Jag läste Göran Perssons tal vid avslutningen av de europeiska socialdemokraternas möte i Malmö i juni. Det var väldigt lovande upptakt. Inom parentes sagt: När man lyssnade på Carl Bildt på TV häromkvällen och läser det här talet kan man tro att ledarna för de största partierna har drabbats av stamning, för Göran Persson sade så här: Handling, handling, handling nu mot arbetslösheten. Det egendomliga med detta tal var att sedan det var sagt kom inte ett enda konkret förslag till handling mot arbetslösheten mer än att Östeuropa skulle släppas in i EU, vilket i och för sig är en viktig sak.

Herr talman! Jag tror att Leijonborg återigen sätter sig i ett bekymmersamt läge. Tillväxten i ekonomin är stark. Vi är på väg in i en situation där vi tack vare de åtgärder vi har vidtagit har lagt grunden för en stark återhämtning. Jobben kommer. Det som hotade jobben var det jag pekade på alldeles nyss, att vi skulle ramla tillbaka i det statsfinansiella moras som vi haft under några perioder i Sverige. Lars Leijonborg åberopar antalet privata jobb som behövs. Gå in i statistiken och titta på perioden 1976 1996, och ni kommer att se att 500 000 jobb försvann i privat sektor under de nio år vi hade en folkpartistisk finansminister. Under de andra åren skapades 230 000 jobb i privat sektor. Tänk på det, Leijonborg! Den folkpartistiska finansministern och hennes företrädare fick expediera det moras som låg i den beskrivning av ekonomisk politik som oppositionsledaren nyss stod för: skarpa skattesänkningar och flummiga finansieringar. Där står ni med allt ert välfärdsengagemang, tätt knutna till högern. I den skuggan tvinar den liberala plantan, det vet vi.

Herr talman! Jag läste ett inlägg på socialdemokraternas databas av en ung man som heter Max och som sitter i Studentförbundets styrelse. Jag vill inte alls försvåra hans fortsatta karriär inom socialdemokratin, men han säger inget annat än vad jag brukar säga, han säger det bara på ett mera mustigt sätt. Jag skulle vilja återge vad han skrev häromdagen: Vi kommer att få så fett med däng om vi tjatar om att borgarna blåser på underskotten. Det finns tillräckligt med idiotiska motioner och reservationer från socialdemokratiskt håll under perioden 1991-1994, att om de hade genomförts skulle vår statsminister ha utsetts av IMF och inte av oss själva. Jag tror att denne unge Max har hamnat ganska rätt i sin analys. Det är ett väldigt ointellektuellt förhållningssätt statsministern har till Sveriges moderna ekonomiska historia när han gör den där typen av uthuggna statistiska jämförelser. Ja, det tillkom en hel del privata jobb i Sverige under överhettningen i slutet på 80 talet. Men vi vet alla att det var i låneekonomins Sverige. Det var överhettade jobb, det var jobb som mer var uttryck för problem än för lösningar. Genomgående är det så med de inlägg statsministern gör här att han polemiserar mot andra idéer. Jag noterade att han på skolområdet hade en sak att säga, nämligen att man inte skulle ha en nationell skolpeng. Det kan jag i och för sig hålla med om. Jag tror inte det är lösningen nu heller. Men det var ju Göran Persson som genomförde kommunaliseringen av skolan och som rimligen måste ha funderat på vilka problem det har fört med sig. Det är den verklighet vi nu ser. Vilka konkreta förslag har socialdemokratin för skolan i den verkligheten? Inga alls, såvitt jag har kunnat höra här i dag. Inga nya förslag om jobben, inte någon kommentar till Mona Sahlins uppslag, inte någon kommentar till vad Folkpartiet och flera andra partier här i riksdagen tror på. När det gäller jobb och tillväxt litar Göran Persson väldigt mycket på vad som skall komma. Jag är också övertygad om att Sverige är på väg upp i konjunkturen. Jag gläder mig åt det, därför att det för enskilda människor kan bli någon liten lättnad, åtminstone tillfällig lättnad. Men de siffror som har kommit än så länge för de första kvartalen 1997 är inte så översvallande goda som man kan tro när man lyssnar på statsministern. Jag kan också sträcka mig så långt att jag säger att alla regeringar på 90-talet har bidragit till att en del strukturproblem har lösts.

Herr talman! Jag har förstått att statsministern inte har mycket taletid kvar. Jag vill inte gärna tvingas att svara på mina egna frågor, så jag skall försöka att ställa dem på ett sådant sätt att statsministern i princip skall kunna svara ja eller nej. Först är det den fråga som jag ställde redan i mitt inledningsanförande, om vi är överens när det gäller det beslut som s-kongressen fattade om att sysselsättningsmålet är överordnat målet om ett framtida överskott i budgeten. Anledningen till att jag vill ha en bekräftelse med ett enkelt ja är att skrivningarna i budgetpropositionen inte är alldeles glasklara på denna punkt. Så frågan är alltså: Ja eller nej? Vi är överens, förutsätter jag, om att detta beslut innebär att sysselsättningsmålet är överordnat. Min andra fråga handlar om EMU. Vi har ju fått en del glädjande besked i dag. Vårt gamla förslag, att vi skall ha en folkomröstning, verkar det finnas stöd för. Jag har försökt att lyssna mycket noga på vad statsministern har sagt. Jag skulle nu vilja ställa frågan: Betyder den debatt som vi har hört här tidigare att även socialdemokratin i dag säger ja till att vi skall ha en folkomröstning om EMU? Sedan säger Göran Persson att de som har burit de tyngsta bördorna under den senaste tiden skall stå längst fram i kön. På den punkten är vi definitivt överens. Jag redogjorde ju för att under 90-talet har de med lägst inkomster tappat 30 % av sina realinkomster. Det måste väl rimligen vara dessa grupper som har burit de tyngsta bördorna. Vi har ett helt batteri med olika förslag - billiga förslag, som handlar om tandvårdsförsäkringen, om pensionärerna med de lägsta inkomsterna och om bostadsbidragen samt också om ungdomslönerna, som nu verkar bli extremt låga enligt det nya förslag som ligger på riksdagens bord. Det är mot den bakgrunden jag vill fråga om det verkligen kan vara så att den skattesänkning, som alla vi får som ligger i höga inkomstlägen, på i storleksordningen 5 000 kronor om året verkligen är att sätta dem som har burit de tyngsta bördorna längst fram i kön? Min fråga är alltså - ja eller nej - om statsministern kan tänka sig att byta ut den skattesänkningen mot någonting annat som verkligen går till dem som borde stå längst fram i kön.

Detta var fyra frågor. Alla kan besvaras med ett ja eller ett nej.

Herr talman! Sysselsättning, överskottsmål: Vi har alltid sysselsättningsmålet överordnat och har alltid haft. Men för att klara det krävs ett varaktigt överskott i ekonomin. Svårare än så är det inte. De är förenliga och kommer att vara förenliga. Folkomröstning om EMU eller inte: Vi har i vårt kongressbeslut, som ligger till grund för den proposition som vi går med till riksdagen, sagt att frågan skall underställas svenska folket för prövning. Det kan vara en folkomröstning, det kan vara ett riksdagsbeslut efter ett riksdagsval, när saken har varit uppe, eller t.o.m. ett extra val. Jag är inte i dag beredd att binda mig för vilken form vi skall använda. Däremot kan jag med glädje konstatera att vi nu har rört oss i den riktningen i Sveriges riksdag att det tycks vara enighet om att frågan skall underställas svenska folket. Det tycker jag är bra. Det är naturligtvis inte rätt att säga att de som får värnskatten avskaffad har det sämst ställt. Det vore dumt att påstå. Men en annan del av saneringspolitiken bygger också på att givna besked skall infrias, och värnskatten går ut av sig själv den sista december 1998. Därefter är det ett nytt läge, och det läget har vi tolkat på så sätt att vi behåller ett högre steg i den statliga skatteskalan från inkomster på omkring 30 000 kronor per månad. Beskedet är detsamma till den gruppen som det har varit till andra grupper, som under saneringsperioden har fått tillbaka sina förmåner. Men den beskrivning som Lönnroth gör är självfallet ingenting som kan tas till utgångspunkt för ett sådant resonemang som jag förde alldeles nyss. Men det är ett givet besked och det skall hållas. Slutligen den sista frågan om Demokratiutredningen. Nej, jag är inte lycklig över den koncentration som sker. Jag sade det också i en kommentar till affären. Vi har nu haft en lång period av strukturaffärer av det här slaget. Konsumenterna riskerar att komma i kläm, och det måste man faktiskt peka på. Konkurrensmyndigheterna får pröva det hela. Jag tror inte att det i direktiven till Demokratiutredningen finns underlag för att just granska den här typen av frågor.

Herr talman! Jag skall inte ställa några fler frågor. Jag skall bara läsa några rader innantill ur budgetpropositionen: Målen för dessa år gäller vid den tillväxt som kalkylerades i vårpropositionen. Om tillväxten av konjunkturmässiga skäl väsentligt skulle avvika från denna kan motsvarande avvikelse i måluppfyllanden tolereras. Jag ber om ursäkt för alla dem som till äventyrs tycker att detta är en ganska snårig text och för alla dem som inte har läst hela texten. Men jag skulle nog ändå vilja påstå att texten kräver sin tolkning, så jag får väl uttala önskemålet om ett klarläggande om på vad sätt det tydliga beslut som fattades på skongressen nu kommer att fullföljas i den ekonomiska politik som vi ser i framtiden. Sedan konstaterar jag bara att jag tolkar svaret så, när det gäller sänkt skatt för höginkomsttagare, att statsministern i och för sig är överens med mig om att det finns mer angelägna ändamål att använda de knappa pengarna till. Det finns grupper som har burit mycket tyngre bördor och som skulle behöva dessa pengar. Men man har givit detta gamla löfte om att ta bort värnskatten eller åtminstone att mildra den. Då vill jag bara uttala förhoppningen att vi skall ha en rejäl debatt i arbetarrörelsen om detta. Jag är förhoppningsfull när det gäller att vi i Vänsterpartiet har en mycket stark opinion bakom oss när vi säger att det måste finnas mycket mer angelägna sätt att stärka ekonomin för dem som har burit de tyngsta bördorna än att sänka skatten med 5 000 kronor för oss som tjänar allra mest.

Herr talman! Jag hoppas att statsministern har sparat några sekunder, så att jag kan få svar på några av mina frågor som han inte har besvarat. Det är en ganska orimlig debattordning om partier som kommer i slutet av debatten inte har möjlighet att få några svar på sina frågor. Jag fick inte heller i början svar på mina frågor. Jag vill här peka på kvinnorna, som alltid har varit en arbetsmarknadsreserv i vårt land. Det är oftast de som först får gå från jobben, som först får ta deltidsjobben osv. Nu ökar enligt AMS-rapporten antalet timanställningar, och jag misstänker starkt att det är kvinnorna som får stå för den ökningen, genom att de inte får några fasta jobb. Vi har sett hur man har dragit ned på den offentliga sektorn. I regeringens budgetproposition finns statistik som säger att 140 000 personer har fått gå ifrån kommuner och landsting de senaste åren. Eftersom jag själv kommer ifrån vårdsektorn och under många år har jobbat i vården, träffar jag ganska ofta kvinnor som tidigare hade jobb i vården men som nu är arbetslösa. Den reaktion som jag får från dem, herr statsminister, riktar sig mot det orimliga i att de har blivit av med sitt jobb med en del av ersättningen kvar samtidigt som de ser hur deras kolleger går på knäna på grund av sin höga arbetsbelastning. Det är ett märkligt förhållande att våra gemensamma skattepengar används för att flytta människor från vård och omsorg. Samtliga partiledare utom, tror jag, Carl Bildt har talat om vården och omsorgen som något viktigt att värna om. Jag tycker att det är helt oförsvarbart att vi med våra gemensamma skattepengar i dag betalar duktig och utbildad arbetskraft för att inget göra samtidigt som vi sliter ut människor som är kvar inom vård och omsorg. Hur kan detta vara samhällsekonomiskt försvarbart, statsministern? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan. Det kan inte vara rimligt att skattebetalarna, de som har kvar sina jobb, skall betala för arbetslösheten samtidigt som de faktiskt inte kan få den vård och omsorg som de behöver. De kan inte få daghemsplats för sina barn, men samtidigt går mycket duktiga och utbildade barnskötare utan jobb. Jag kan inte få det här att gå ihop. Jag tycker att det är en skam att vi skall ha det så i vårt land. Det borde vara en självklarhet att vi först och främst använder våra gemensamma resurser till det som vi behöver ha gjort, och det är att våra barn får en bra omsorg och en bra skola och att våra äldre får en bra omsorg. Vi skall inte som nu betala människor för att inte göra någonting. Man har dessutom väldigt dåligt betalt när man står utanför arbetsmarknaden. Jag skulle också gärna ha velat få statsministerns prioriteringslista utifrån det beslut som togs i somras om ytterligare satsningar på JAS-planet. Ca 30 miljarder skall nu användas till JAS-planet samtidigt som statsministern säger att det inte finns några reella hot. Det finns faktiskt ett reellt hot, som det inte skulle kosta 30 miljarder att möta, och det är hotet mot våra barn på grund av dagens brist på barnomsorg.

Herr talman! Jag vill i all vänlighet säga att jag tycker att vi på något sätt måste ordna att det blir replikskiften. Det känns något meningslöst att kalla det här för replikskifte samtidigt som vi inte kan få svar på en enda fråga. Det här kan väl snarare kallas monologturordning. Vi får kanske i annat fall be Bengt Göransson ta in det här i Demokratiutredningen. Jag försökte här spegla den bild som fanns och finns, att det i dag skulle genomföras en huvudmatch mellan Persson och Bildt. Jag är absolut inte kapabel att bedöma den. Hur det gått får vi se i morgontidningarna. Persson kunde inte låta bli att dänga till med att de som står för förmatcherna antingen är på väg upp eller på väg ned. Det skulle jag inte ha sagt, om jag hade varit statsminister, för det finns bara en väg för statsministern, och det är vägen ned. Påvar utnämns icke i det här landet. Man försöker här dra upp en väldig skillnad. Först får skolan, vården och omsorgen sitt, säger Göran Persson. Det har vi ingenting emot - det är bra. Men helhetsbilden är ju den att man först tog från skolan, vården och omsorgen för att nu ge tillbaka litet grand. Det är inte ens kommunicerande kärl mellan det som man tog och det som man ger tillbaka, för man har ännu inte givit tillbaka så mycket som man har tagit. Vi tycks dock vara överens om förutsättningen att näringslivet måste få luft under vingarna. Jag såg att Göran Persson stod och nickade när Lars Leijonborg gick igenom detta. Vad vi egentligen borde diskutera är då hur vi gör för att näringslivet bäst och mest skall få luft under vingarna, så att vi kan fortsätta att säga att vården, skolan och omsorgen skall få sina resurser. Jag får inget svar, men jag kan ändå inte låta bli att än en gång understryka något som jag tycker är orimligt. Vi talar här om ALU, OTA och KPI - ja, man kan dänga till med nästan vilka bokstavskombinationer som helst. Jag tror inte att ni skulle reagera om jag lade in några extra sådana. När det handlar om att själv ge vården och omsorgen till eget barn är det stopp. Vi kan generationsväxla e.d., men det här tolereras inte, trots att vi vet att en majoritet av föräldrarna vill ha den här möjligheten. Det är ju också bara de som själva vill det, inga andra, som det gäller. Det är för mig fullständigt obegripligt att man i demokratins Sverige, här i parlamentet, inte kan enas om att låta föräldrarna välja den omsorgsform som de själva vill ha och göra den praktiskt och faktiskt möjlig. Men det får ju ändå vara måtta på kraven. Göran Persson sade så här: Gå ut och fråga om svenska folket vill ha försämringar i a-kassan! Begär inte för mycket av oss! Inte gjorde ni själva detta när ni sänkte a-kasseersättningen. Jag mötte just i Sundsvall en familjeförsörjare, en fyrbarnspappa som var mycket irriterad. Odell stod vid sidan av och lyssnade på det hela. En av döttrarna skulle få nya glasögon, men man hade inte pengar till dem. Hur gör man då, sade han till oss. Vi försökte litet stapplande tala om att barnbidraget nu skall höjas. Hans ordval skall jag inte använda här, för det var inte riktigt mitt eget, men han sade: Vi vill väl först leva på våra löner! Att sådana stämningar finns kan vi inte bortse från här i kammaren. Det är inte orimligt att folk hyser den här typen av åsikter.

Herr talman! Boxningsmatch är väl en opassande beteckning. Det är väl snarare racerlopp som gäller beslutet. Jag tycker att man skall ordna den här talarlistan litet bättre. Det verkar nu upplagt för att bara åstadkomma tuppfäktning mellan statsministern och mig. Jag tror att både statsministern och jag har ett intresse av att föra debatten litet vidare. Dock skall jag kortfattat säga följande. Skolpengen är till för att man skall åstadkomma valfrihet för barnen och för föräldrarna. Det är inga tekniska svårigheter att åstadkomma detta. Däremot är det en del politiska problem som måste överkommas. Vi sänker inte de statliga kommunbidragen, men vi höjer dem inte heller. Vi står på samma ståndpunkt som statsministern hade för en månad och en dag sedan. Om det raserar välfärden så var vi åtminstone tidigare i tämligen gott sällskap på den punkten. Beträffande Baltikum tycker jag att det är viktigt att vi försöker säkra Estland, Lettland och Litauen medlemskap så snabbt som möjligt. Jag tror inte att det gynnas av att vi binder dem vid Rumänien och Bulgarien. De klarar sig bättre på individuell meritering. Valutaunionen är oerhört viktig och avgörande för våra framtida möjligheter när det gäller ekonomin. Det förslag som jag har är ett ställningstagande i juni 1999. Då måste vi börja arbeta för detta ja nu. Det kommer att ha en positiv förtroendeeffekt på svensk ekonomi i många viktiga hänseenden också under perioden fram till dess. Det ger möjligheter för Sverige att gå in i det nya årtusendet, inte halvdant utan med huvudet högt, och med bättre både ekonomiska och politiska förutsättningar.

Herr talman! Carl Bildt vill att jag hellre skall debattera via e-mail med honom än i denna kammare. Men jag tycker att denna kammare är ett mycket viktigt samtalsforum. Det är väl tyvärr på det sättet att Carl Bildt nu också har förbrukat sin tid. Det är ett dilemma att vi kan se att Carl Bildt, som var statsminister när mycket av denna budgetproblematik uppstod, och Göran Persson, som sedan alltid har skyllt på att han ärvde dessa problem, har svårt att spara. Ett gott råd till båda herrarna är att de skall lära sig att spara, så att de får mer tid över och förmodligen även mer pengar över för att göra viktiga saker. Jag vill ta upp den tråd som Carl Bildt tidigare tog upp i sitt anförande, nämligen att en sänkning av skatterna skulle gälla alla. Det är dock på det sättet, om jag har läst på rätt, att det innebär en större sänkning av skatterna för dem som är rika och en mindre sänkning av skatterna för dem som är fattiga. Dessutom innebär det ett mycket stort bortfall i ekonomin, vilket förmodligen drabbar dem som är allra fattigast, dvs. de människor som är beroende av att få någon form av bidrag och de som vi solidariskt borde ställa upp för i detta land, de som är utan jobb och de som av olika anledningar inte kan få sin ekonomi att gå ihop. Jag tror att Carl Bildts stora besparingsiver i fråga om skatterna kommer att innebära att vi kommer att få se ett tudelat samhälle med en grupp som bara blir rikare och rikare och en grupp som blir fattigare och fattigare. Carl Bildt får väldigt gärna återkomma med ett email om hur han skall åstadkomma en rättvis fördelningspolitik. Jag tror att han har alldeles för liten erfarenhet av hur det är för de människor som har det svårt i dag. En annan fråga som jag vill ta upp är EMU frågan, som vi inte hann ta upp med statsministern. Carl Bildt nämnde i sitt anförande att han kunde tänka sig en folkomröstning. Det är då intressant att fundera över när man skall ha en folkomröstning i denna fråga. Det talades om grundlagen och grundlagsändringar. Om svenska folket verkligen skall kunna påverka i EMU-frågan, då måste denna folkomröstning förläggas till den ordinarie valdagen, eftersom det är då som svenska folket har möjlighet att säga ifrån, annars riskerar man att det blir som på en curlingbana, dvs. att det blir lätt att ta sig fram och in i EMU medlemskapet. Vi får återkomma till denna debatt vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Jag har egentligen inte så mycket att bemöta från den debatt som har förts, åtminstone inte sådant som har riktats mot Centerpartiet. Johan Lönnroth missförstod en sak som jag gärna vill klara ut. Jag sade i mitt inledande anförande, med tanke på dem som vill skjuta över problemen till kommande generationer vare sig det gäller statsskuld eller miljöskuld, att det faktum att man rättar mun efter matsäcken och skapar balans i ekonomin borde vara god icke-socialistisk politik. Observera att jag sade borde vara. Alla håller sig inte alltid inom dessa ramar. Vi har försökt att göra det. Det har varit vägledande för den sanering av statsfinanserna som vi har ägnat oss åt under hela 90-talet. En del har stigit av på halva vägen. Jag inledde också med att säga att Sverige står inför nya möjligheter om vi kan hålla fast vid de framgångar som vi har nått med kontroll över utgifter och inkomster i statens finanser. Dessa nya möjligheter måste användas till att motsvara förväntningar som människor har rätt att ställa på politiken. Ibland när man sanerar en ekonomi tvingas man göra saker som man inte vill. Därför är det naturligt, tvärtemot vad en del har sagt här, att rätta till det som man tvingades göra av ekonomiska skäl men inte önskade i det långa perspektivet. Den inriktning som vi förordar när det gäller dessa möjligheter gäller självklart jobben, hur nya, fler och uthålliga jobb kan växa fram. Vårt svar är att man skall satsa på det gröna som växer, det ekologiska lyftet, och att man skall sänka skatten med förnuft, gärna riktat på arbete, att man skall satsa på utbildning och på de många små och medelstora företagen, ofta serviceföretagen och tjänsteföretagen, över hela landet. Vi anser också att man skall stärka välfärden. Att få känna trygghet vid sjukdom och på ålderns höst är en självklarhet i ett civiliserat samhälle. Det är inte någon brist på arbetsuppgifter i den delen. Vårt svar är att man skall se till att pengarna räcker för att upprätthålla kvalitet i vård och omsorg. Nu finns det ett visst sådant utrymme utan att man lånar. Det handlar också om hur våld och kriminalitet skall motas och hur myndigheter och rättsvårdande organ bättre skall klara sina uppgifter. Vårt svar är att man skall effektivisera polisen och att man inte skall centralisera allt inom rättsväsendet. Vi tror inte att det är ett sätt att skapa en folklig förankring. Det gäller också hur tilltagande splittring och ökade klyftor mellan invandrade nya svenskar och infödda svenskar skall bekämpas. Vårt svar är att det viktigaste är de nya jobben, att ingen diskrimineras och att ingen ställs utanför utan att alla behövs. Ökade klyftor mellan dessa grupper måste bekämpas. Det handlar också om att påverka människors värderingar. Där har vi alla ett ansvar för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Det handlar om samhällsservice som skall förbättras och om hotande centralisering och nedläggning som skall mötas. Vårt svar är att man skall decentralisera statlig verksamhet och att man skall se till att god utbildning och goda kommunikationer kommer alla till del. Till detta kommer att man skall bota bristande förtroende för det politiska systemet. Politiker som skor sig på det offentligas bekostnad är inte värda förtroende. Fallskärmsmentaliteten måste rensas ut varhelst den finns. Det gäller att leva som man lär. Så tar vi till vara Sveriges nya möjligheter inför nästa valperiod, inför nästa årtusende och inför framtiden.

Herr talman! Jag har några frågor till Olof Johansson, som ju haft möjlighet att påverka regeringspolitiken en del. Därför är det intressant att höra vad han har satsat på. Först gäller det en sak som Olof Johansson själv tog upp i sitt inledningsanförande, nämligen EMU medlemskapet. Såvitt jag förstår är Olof Johansson mycket kritisk till att Sverige blir medlemmar i EMU. Tänker Olof Johansson arbeta för att vi får en EMU folkomröstning på valdagen eller tänker Olof Johansson acceptera en grundlagsändring och eventuellt en rådgivande folkomröstning i frågan? Eller är EMU frågan så viktig för er i Centerpartiet att ni också kommer att driva den som en fråga om folkomröstning på valdagen? Sedan gäller det miljön. Varför gjorde Olof Johansson inte något för att se till att saneringsbidraget fullföljdes när det gällde allergisaneringen av skolor och daghem? Olof Johansson var ju medveten om att det fanns ett sådant bidrag, liksom om behovet av allergisanering för våra barns arbetsmiljö. Slutligen undrar jag: Vad har Olof Johansson gjort när det gäller kvinnorna och arbetsmarknadspolitiken? Jag har just tittat i ett häfte från NUTEK om regionalpolitiskt finansiellt stöd. I stort sett noll och inget av det stödet har gått till kvinnorna. Däremot har det satsats ganska mycket på de manliga företagarna, vilket visar att man, om man vill ha en ekonomi i balans, skall satsa på kvinnorna. De är uppenbarligen inte så dyra i drift. Vad gör alltså Olof Johansson för jämställdheten i regeringssamarbetet?

Herr talman! Alla åtgärder som vi har föreslagit för att skapa bättre förutsättningar för jobb gäller alla. Dessutom satsar vi på kvinnligt företagande. De anslagen har höjts. När det gäller EMU kan Marianne Samuelsson lita på oss. Vi står för att folket skall vara med. Det är en självklarhet att EMU-frågan blir en stor fråga i 1998 års valrörelse. Vårt svar är alltså nej till EMU i dess nuvarande utformning. Allergisaneringen och satsningen på kommunerna finns med i vårt budgetalternativ. Kommunerna får själva bestämma.

Herr talman! Olof Johansson har ingen taletid kvar. Jag vill ändå skicka med några ord på vägen till honom. Jag tänkte göra det utifrån det faktum att Anders Ljunggren i dag har suttit på regeringssidan här i salen. Nu har han gått över till andra sidan igen. Det talas ju om nya samarbetsmönster i politiken. Olof Johanssons vice ordförande Andreas Carlgren har talat om en norsk situation i Sverige - eller något sådant. Gunnar Hedlund sade ju till Bertil Ohlin: Man kan inte gå från en regering till en annan utan karenstid. Själv har jag inget emot om Centern mycket snabbt rör sig i riktning mot ett icke-socialistiskt samarbete, men jag vill ta tillfället i akt och understryka att det är gärningarna som räknas. Ni måste visa att ni på ett antal konkreta punkter är beredda att ta strid för ett bättre företagsklimat och för välfärdsreformer på olika områden. Sammanfattningsvis: Centern är välkommen i ett icke-socialistiskt samarbete, men det är gärningarna som räknas!

Herr talman! Jag kan tydligen stå och mässa en stund utan att bli motsagd. Carl Bildt, vi får väl fortsätta dialogen via e-mail. Jag skulle vilja att Carl Bildt funderade inte bara på informationstekniken utan också på de egna ekonomiska teorierna. I er motion räknar ni ju med dynamiska effekter, dvs. att era skattesänkningar skall få tillväxteffekter. Vi har erfarenheter i det avseendet. I samband med skattereformen visade det sig ju att det inte blev några dynamiska effekter av nämnda slag. När många rika människor fick en skattesänkning resonerade de snarare enligt följande: Nu behöver jag inte arbeta lika mycket. Man valde således mera fritid. Att däremot ge mera pengar till dem som har litet kan få effekt, för då ökar man efterfrågan och får fart på ekonomin. Fundera på det! Olof Johansson och jag var med på ett mycket intressant möte om EMU i ABF-huset här i Stockholm. Då kom just frågan om en grundlagsändring upp. Jag tolkar nog Olof Johansson så att han egentligen borde säga nej till fempartiöverenskommelsen om en grundlagsändring beträffande Riksbanken, om nu beskedet är att det inte blir en grundlagsändring när det gäller sedelutgivningsrätten. Också det får vi nog fortsätta att diskutera vid ett annat tillfälle. Till sist vänder jag mig till Alf Svensson, som har några minuters taletid kvar. Med honom skulle jag litet grand vilja tala om äktenskapet - kanske räcker det inte med två minuters taletid för det. Alf Svensson och jag umgås nog i litet olika kretsar. Min erfarenhet är att orsaken till alla äktenskap som jag sett spricka i min omgivning i stor utsträckning är att kvinnorna inte har orkat bära dubbla bördor och att männen inte har orkat ta sin del av ansvaret för hemarbetet. Det har väldigt mycket varit fråga om det. Alf Svensson sade att vi skall göra allt för att få tid för gemenskap. Ert förslag är vårdnadsbidraget. Jag uppfattar det nog ändå så - jag hoppas att det inte är illvilligt - att den sorts gemenskap som Alf Svensson tänker sig är en gemenskap som är grundad på den gamla sortens könsrelationer. I Bibeln står det att mannen skall vara sin kvinnas huvud, eller något i den stilen. Just den formuleringen tar Alf Svensson säkert avstånd från, men jag kan inte låta bli att tolka in i den kristdemokratiska inställningen att det är den sortens gemenskap som Alf Svensson talar om. Vårt förslag är sextimmarsdagen. Delat förvärvsarbete och hemarbete tror vi är grunden för en god och jämlik gemenskap mellan man och kvinna. När vi får ett sådant system kommer jag att ha en mycket starkare tro på långt fler äktenskap/relationer. Jag är dock inte så angelägen om att det skall vara just de kristligt äktenskapliga formerna. För övrigt agerade jag häromdagen för första gången i mitt liv präst. Det var mycket intressant. Det var en så kallad borgerlig vigsel.

Herr talman! Carl Bildt lovade just att han skulle sända ett e-mail om sina besparingar. Det skall bli intressant att se vilka grupper som får bära dessa skattesänkningar. Blir det skolan, barnomsorgen eller äldreomsorgen? Det skall bli intressant att få ett svar på den frågan. I och med Carl Bildts inlägg i EMU-frågan har det blivit ett intressant politiskt läge i riksdagen. Det verkar som det är ganska många som tycker att det är det svenska folket som skall få avgöra EMU-frågan. Det går kanske att få en majoritet i riksdagen för en sådan folkomröstning på valdagen. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tror på framtiden. Jag tror på våra barn. Jag tror på ett solidariskt fördelat och rättvist styrt samhälle. Jag tror på att vi tillsammans skall kunna åstadkomma en hållbar utveckling som bygger på en grön miljö och en grön politik.

Herr talman! Till den borgerlige prästen Lönnroth vill jag ändå säga: Så komplicerade frågor kan vi inte avhandla nu här, eftersom det strax är dags för mig att säga amen. Vad jag är ute efter är mer av trohet och hederlighet i samhället, i affärsuppgörelser och människor emellan. Det gäller vare sig det handlar om äktenskap, samboförhållanden och vad det nu än är fråga om. Det finns för litet av den moraliska kvaliteten. Det jag pläderar för, Johan Lönnroth, är att de som vill ge vård och omsorg åt sina egna barn skall ha den faktiska möjligheten att göra det. Det kallar jag valfrihet. Jag kan inte tro annat än att med den utveckling som Vänsterpartiet har genomgått kommer också ni att snart omfatta den ståndpunkten. Det är den enda rimliga i varje demokrati. Sedan kan jag inte låta bli att ge litet information - även om någon kanske tycker att jag lägger lök på laxen. Här har det talats om sänkningar och höjningar, avdrag hit och avdrag dit. Ja, den största neddragningen på vården har vänsterpartister, miljöpartister och socialdemokrater bestått stockholmarna med när de tog bort 3 miljarder. I morse hörde jag Hulth säga i TV att man skall pruta ytterligare 2 % utöver det som man hittills har prutat.

Herr talman! Det är riktigt att efter att våra förslag om mer resurser till skola, vård och omsorg blev nedröstade i riksdagen av bl.a. Alf Svensson har vi tagit det mycket tunga ansvaret i några av landets större kommuner för att klara den ekonomi som inte räcker till. Det har varit tufft, det kan jag försäkra Alf Svensson. Men vi har gjort så gott vi har kunnat och vi står för det. När det gäller hederlighet i politiken har ju Alf Svensson varit en av dem som har tagit upp frågan om moral. Det är bra att han gör det. Men man hör mycket sällan Alf Svensson tala om den stora omoralen i samhället. Visst finns det politiker som fifflat med kontokort, porrklubbar osv., och det finns många som kanske småfifflar med skatten, men den stora omoralen är faktiskt de rikas omoral, t.ex. optionerna, fallskärmsavtalen. Jag talade om maktens arrogans. Bo Berggren gick ju ut och sade att Carlsson - som då var statsminister - inte skulle samarbeta med Schyman. Man anser sig kunna tala om för oss folkvalda hur vi skall bete oss och vilka vi skall samarbeta med. Den sortens moral skulle jag gärna vilja höra Alf Svensson tala mera om vid något tillfälle. Jag inledde mitt första anförande med att tala om de ungdomar som jag träffar och som säger att de inte tänker gå och rösta. Om nu någon av dem har lyssnat på den här debatten är jag inte så säker på att de har ändrat sig. Det är nog svårt för oss att nå alla de ungdomar som upplever att de samtal som vi för här inte berör deras vardagliga liv. Det är någonting som vi djupt får tänka på så att vi inte gör valdebatten till den boxningsmatch som Alf Svensson talade om. Vi måste få den att verkligen handla om människors vardag. Det är en oerhört stor gemensam uppgift för oss alla att få demokratin att fungera.

Herr talman! Det gäller utrikesutskottets betänkande Partnerskaps och samarbetsavtal angående samarbete mellan å ena sidan EG:s medlemsländer och å andra sidan Ryssland. Avtalet slöts redan den 24 juni 1994. Det var alltså innan Sverige kom med i EU. Avtalet i dag är alltså ett anpassningsprotokoll, dvs. Sverige ansluts till ett redan fungerande avtal tillsammans med Österrike och Finland som också är nya medlemmar. Till betänkandet finns ett särskilt yttrande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det lyder så här: "Bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 1996/97:176 inleder Sverige avvecklingen av kärnkraften den 1 januari 1998. Den svenska avvecklingen är då en följd av en folkomröstning och grundad på åsikter om kärnkraftens risker och skadlighet för människor och miljö. En stor del av Sveriges befolkning delar också den åsikt som Sveriges förutvarande statsminister givit uttryck för, nämligen att kärnkraft inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser därför att Sverige vid ratificeringen av partnerskaps och samarbetsavtalet med Ryssland bör avge en förklaring till avtalet med innebörden att man beklagar att avtalet innehåller bestämmelser om handel med kärnmaterial. Eftersom Sverige för egen del ej avser fortsätta användningen av kärnkraftsenergi bör i förklaringen anges att man godtar avtalet men med det påpekandet att alla bestämmelser om kärnkraft och aktivt handlande med kärnmaterial i praktiken ej får tillämplighet för Sveriges del." Det här betänkandet justerades den 18 september. Om det hade justerats två dagar senare hade det funnits ytterligare ett särskilt yttrande till detta avtal från Miljöpartiet.

Om man tvekar om vad mänskliga rättigheter innebär, är det bara att gå till de två FN-konventionerna om mänskliga rättigheter som kom 1966. Den ena handlar om medborgerliga och politiska rättigheter, och där står det att mänskliga rättigheter bl.a. betyder rätt till personlig säkerhet och rörelsefrihet, tanke-, samvets och religionsfrihet, åsikts och yttrandefrihet, likhet inför lagen och minoritetsskydd. Dagen efter att man i utrikesutskottet var klar med betänkandet om avtalet antog det ryska parlamentet en ny lag, som begränsar den religionsfrihet som finns i den ryska konstitutionen. Även om det ursprungliga lagförslaget mildrades, kvarstår att de accepterade religionerna är begränsade till kristendom - tidigare stod det ortodoxin, dvs. den grekisk-ortodoxa kyrkan Detta menar vi strider mot artikel 2 avdelning 1, att mänskliga rättigheter skall utgöra en grund för avtalet. Respekt för mänskliga rättigheter innefattar religionsfrihet. I Miljöpartiet anser vi att man i Sverige vid ratificeringen av avtalet bör göra ett tillägg om det motsatsförhållande som finns mellan vad som faktiskt står i avtalet om mänskliga rättigheter, som ju Ryssland har undertecknat, och vad som står i den nya religionslagen i Ryssland. Allt oftare i världen förföljs och trakasseras människor inte bara för sina politiska åsikters skull utan också för sin tros och religions skull. Religiöst förtryck är farligt i och med att det inte alltid uppmärksammas på samma sätt som kränkningar av mänskliga rättigheter. Det religiösa förtrycket är ofta inte lika tydligt och våldsamt när det börjar. Jag menar att man måste uppmärksamma alla tendenser som kan eller riskerar att utvecklas åt det hållet.

Herr talman! Det är möjligt att jag kan behöva ytterligare någon minut till mitt förfogande. Jag tänker ta upp den sista punkten som Bodil Francke Ohlsson nämnde, dvs. den ryska religionslagen. Som det påpekades justerade utrikesutskottet betänkandet innan president Jeltsin den 26 september satte sitt namn under förslaget till rysk religionslag. Jag vill redan från början säga att det råder en missuppfattning om att det kompromissförslag som lades fram av president Jeltsin skulle vara mildare i förhållande till det förslag som duman ville ha från början. Det ligger faktiskt inte till på det sättet. På flera punkter har lagförslaget, genom agerandet i president Jeltsins närmaste krets, blivit mycket starkare, och det går mer emot religionsfriheten. Det man kan vända sig mot i det lagförslag som gick igenom i den ryska lagstiftande församlingen och som senare undertecknades av president Jeltsin, är att det är djupt diskriminerande. Dessutom går det emot den ryska konstitutionen. Vi har alla haft anledning att hysa stora förhoppningar om en demokratisk utveckling i Ryssland, även om den på vissa håll varit stapplande. Det antogs en ny konstitution 1993. I betänkandet står: "Utvecklingen i Ryssland är av central betydelse för det europeiska integrationsarbetet och framväxten av nya säkerhetsstrukturer. Fullföljandet av det ryska demokratiska och ekonomiska reformarbetet är den enskilt viktigaste faktorn för framväxten av att nytt samarbets och säkerhetsmönster i Europa." Jag håller fullständigt med om detta. Därför är det så viktigt att vi nu i den process som skall följa på att Sveriges riksdag antar detta partnerskaps och samarbetsavtal också använder processen till att få Ryssland att upphäva eller radikalt förändra denna religionslag. De religiösa delas in i fem kategorier, och det är, som jag sade, starkt diskriminerande. Den stora vinnaren är den ortodoxa kyrkan som har alla rättigheter i kraft av sin traditionella ställning. Sedan kommer de övriga religionerna med en lång historia i Ryssland, islam, buddhism och judendom, som placeras i en andra kategori. I nästa kategori återfinns de organisationer som kan bevisa att de varit registrerade i minst 15 år. I den fjärde kategorin finns församlingar, kyrkor och religiösa organisationer som är yngre en 15 år men dock registrerade. Dessa måste nu registrera om sig varje år för att över huvud taget få några rättigheter. Redan nu kan registreringen vara en mycket komplicerad procedur som tar större delen av ett år. Det skulle innebära att dessa organisationer blir tvungna att underkasta sig en onödig byråkrati som tar mycket av deras tid. Vad som kommer att hända med nybyggda kyrkor är oklart. Detsamma gäller de lutherska och katolska kyrkor som inte hunnits restaurerats sedan sovjettiden. För den femte kategorin, de organisationer som inte varit registrerade, gäller ytterligare restriktioner. Utländska organisationer blir totalförbjudna. Många församlingar kommer inte att få äga sina kyrkor. De kommer inte att få hyra offentliga lokaler. De kommer inte att få producera, publicera, anskaffa eller importera religiös litteratur. De kommer inte att få inrätta institutioner för undervisning, t.ex. teologiska högskolor där de utbildar sina egna pastorer. De får inte vara värdar för ett utländskt besök, och de får inte heller hålla gudstjänster på offentliga institutioner som fängelser och sjukhus. och Ryssland undertecknades, som vi redan har hört, den 24 juni 1994. För Sveriges och övriga nya medlemmars del har ett anpassningsprotokoll till avtalet upprättats, eftersom vi inte var medlemmar när avtalet undertecknades. Alla EU-medlemmar och Ryssland måste ratificera avtal och anslutningsprotokoll. Det är en lång procedur, och det kommer därför att dröja innan avtalet träder i kraft. Alla skall ha undertecknat avtalet, och det kan ta ett par år. Detta gäller också anslutningsprotokollet som vi nu antar. Sverige har för sin del tagit initiativ till en förklaring om provisorisk tillämpning av protokollet. Kommissionen inom EU har i avvaktan på att avtalet skall träda i kraft ingått ett interimsavtal med Ryssland. Partnerskaps och samarbetsavtalet tillämpas än så länge provisoriskt, och det gäller den handelspolitiska delen. I partnerskaps och samarbetsavtalet finns en människorättsklausul, artikel 2, som klart och tydligt stadgar att EU-länderna och Ryssland skall respektera de demokratiska principerna och de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna till vilka religionsfriheten hör. I artikeln sägs att detta skall ske enligt 1992, förkastar toppmötet religiös diskriminering i varje form. I samma paragraf påpekas att det fortfarande är mycket som återstår för att bygga demokratiska och pluralistiska samhällen där mångfald fullt ut respekteras i praktiken. Vi vet att det kan bli problem i praktiken när det gäller respekten för människor från andra kulturer. Detta har vi fått erfarenhet av i kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Så mycket viktigare är det därför att inte lagar stiftas som kan ge underlag för diskriminering i praktiken. Lagarna måste i stället motverka allt förtryck av de mänskliga rättigheterna och all diskriminering. Det verkligt allvarliga med den ryska religionslagen är att den uppmuntrar till diskriminering genom att dela in kyrkor och religiösa organisationer som tillhör olika religioner i olika grupper. En del av dessa har alla privilegier och andra fråntas i praktiken alla rättigheter att utöva sin religion. Detta är i religionsfrihetsperspektiv helt oacceptabelt. I dokumentet från Helsingfors påpekas att arvet från det förflutna fortfarande är starkt. Detta äger verkligen sin giltighet i Ryssland. Det får rent påtagliga och praktiska konsekvenser beträffande 15 årsregeln i religionslagen. De församlingar som hänsynslöst förföljdes under Sovjettiden och vars ledare i vissa fall satt flera tiotals år i fängelse för sin tros skull kunde endast överleva genom att gå under jorden. Nu drabbas de hårt av att de på grund av denna förföljelse inte var registrerade under Sovjettiden. För dem torde spöket från det förflutna vara högst levande. Från EU:s sida skulle man kunnat ha agera betydligt kraftfullare än vad man gjort för att förhindra att president Jeltsin skrev under avtalet, vilket naturligtvis hade varit det bästa. Nu förväntas en större medvetenhet från EU:s sida, och ett mer aktivt och resultatinriktat agerande inom partnerskaps och samarbetsavtalets ram. Den politiska dialog som ingår i avtalet måste ge stöd åt de pågående ryska politiska och ekonomiska förändringarna. Till de politiska förändringarna hör också att få en religionslag som är acceptabel ur västerländsk synpunkt. Dialogen inom partnerskaps och samarbetsavtalets ram skall på högsta nivå föras mellan ordförandena i ministerrådet och kommissionen och Rysslands president två gånger om året. På ministernivå skall den föras i samarbetsrådet två gånger om året och likaså på hög tjänstemannanivå. Den skall också föras genom diplomatiska kanaler samt på parlamentarisk nivå i den parlamentariska samarbetskommittén. Detta borde ge rikligt med tillfällen att påpeka att EU finner lagen oacceptabel, och att den därför måste upphävas eller radikalt förändras för att stå i överensstämmelse med Rysslands egen konstitution och med de bindande överenskommelser som ligger till grund för avtalet. Om EU skall vara trovärdigt beträffande viljan och förmågan att vara en garant för upprätthållandet av mänskliga rättigheter i Europa måste EU agera nu. Det är helt oacceptabelt att Rysslands regering och lagstiftande församling så flagrant bryter mot sin egen konstitution att de stiftar en lag som kraftigt begränsar religionsfriheten. Det är inte heller godtagbart att Ryssland sätter sig över den klausul om respekten för mänskliga rättigheter som finns i partnerskaps och samarbetsavtalet. Detta gäller naturligtvis också det som man beslutat om inom Europarådet och de konventioner inom Ohlsson hänvisade till. Över huvud taget bryter lagen mot alla konventioner på olika nivåer om mänskliga rättigheter. Jag har i en motion hävdat att vi skall verka på alla dessa olika områden och inom alla dessa olika institutioner för att komma åt den här lagen. Nu gäller detta speciellt inom partnerskaps och samarbetsavtalets ram, eftersom det är det som står på agendan i dag. Denna fråga måste den svenska regeringen nu med kraft driva inom EU. Den måste använda allt inflytande den är mäktig för att driva processen framåt. Om EU lyckas förändra den uppkomna situationen kommer det att ha stor betydelse för EU:s trovärdighet inför utvidgningen österut. Klarar inte EU av att nu befästa respekten för de mänskliga rättigheterna, som har en avgörande betydelse för behandlingen av människor med olika religion, olika etnisk tillhörighet och minoriteter av olika slag, finns det risk för att problemen i Europa kommer att växa sig allt större. Risken är att flera länder kommer att återfalla i ett gammalt, icke önskvärt beteende.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande nr 5. Samtidigt vill jag uttrycka en tillfredsställelse över att Sverige även på detta sätt, som EU-medlem, kan bidra till den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Ryssland. Detta avtal är ett i en rad av avtal mellan de europeiska gemenskaperna och omvärlden. Just detta avtal syftar inte till associering eller medlemskap, men väl till att öppna möjligheter för att på sikt etablera ett frihandelsområde mellan gemenskaperna och Ryssland. Vi är alltså i verkligheten så långt ifrån den befarade EU-muren som man kan komma. För Sveriges del torde avtalen dessutom kunna innebära ytterligare stabilisering som stöd för ökande bilateral handel och bilateralt samarbete. Det är mycket välkommet. Ryssland tror jag att vi alla är medvetna om att det finns mycket övrigt att önska. Detta hindrar inte att Ryssland inte är det enda land som Sverige samarbetar med som är i den situationen. Det hindrar inte att Ryssland ingår i en mängd organisationer som också har deklarationen om mänskliga rättigheter som grund för sitt arbete. Det gäller FN, OSSE, Europarådet osv. Vi i Sverige ställer upp på detta beroende på att vi tror mycket mer på samarbete och påverkan därigenom än på isolering. I någon mån är detta också ett uttryck för respekt för den mycket svåra politiska situation Ryssland befinner sig i efter Sovjetunionens fall. Riksdagen har i dag att ta ställning inte bara till protokollet över partnerskaps och samarbetsavtalet utan också till den provisoriska tillämpningen av detta protokoll. Vi socialdemokrater anser att det är angeläget att så snart som möjligt få detta avtal till stånd. Detta är möjligen något som de som står bakom det särskilda yttrandet inte har behövt bry sig så mycket om. Innehållet i det särskilda yttrandet är nämligen sådant att om det skulle behöva prövas skulle det förmodligen syfta till någon sorts avsteg från Sveriges sida, vilket skulle kunna försena avtalet. Det är något man kanske kan kosta på sig när man är i opposition, och kanske dessutom inte vill ha något avtal med EU, men som vi socialdemokrater naturligtvis inte kan ställa oss bakom. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att vi kristdemokrater i och med att vi inte har någon reservation också ställt oss bakom att riksdagen godkänner avtalet. På den punkten har vi alltså ingen avvikande mening. Däremot har jag här velat påpeka att det är oerhört viktigt att Sverige utnyttjar de politiska samtal och den pådrivande procedur som kan äga rum inom EU och i de bilaterala samtalen med Ryssland. Så mycket viktigare är detta med tanke på att Ryssland har den position som landet har. Även om inte landet längre räknas som en supermakt är Ryssland absolut en av våra stormakter. Ryssland är en av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, vilket medför ett oerhört stort ansvar inför alla världens länder när det gäller att upprätthålla fred och säkerhet. Jag är av den övertygelsen - och jag tror att det är många som håller med mig - att fred och säkerhet i världen ytterst bygger på att de mänskliga rättigheterna respekteras inom de olika staterna. Detta har en oerhört stor betydelse för att fred och säkerhet skall upprätthållas. Ibland hör vi från tredje världen att mänskliga rättigheter inte är individuella, utan att det är kollektivet som räknas. Ryssland har ett stort ansvar att hävda den syn på de mänskliga rättigheterna som vi är överens om i FN, men som ändå diskuteras länder emellan även inom FN:s ram. De har ett ansvar därför att de sitter i säkerhetsrådet. Om EU och Sverige nu accepterar denna lag utan att göra mycket kraftiga invändningar tar vi på oss ett stort ansvar för att man inte skall ta de mänskliga rättigheterna på allvar.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att alla här i kammaren skulle instämma med Ingrid Näslund i hennes plädering för de mänskliga rättigheterna. Det råder inget tvivel om det.

Herr talman! Utskottet har här behandlat ett stort antal motioner som rör vitt skilda aspekter på sjukvården. Köerna växer. I TV kan vi se hur gamla damer inte blir opererade inom anständig tid och därigenom tvingas till onödigt lidande. På andra håll låter man patienter med grå starr gå till blindhet före operation. De kan då aldrig återfå full synförmåga. Det är inhumant, och det kostar samhället stora pengar i form av ett ökat omsorgsbehov. Ändå säger man att det görs av sparskäl. Det visar att ett vårdsystem byggt på landsting med vårdmonopol som både finansierar och producerar vård inte förmår ge människorna den vård som de borde vara garanterade. Det förmår inte tillvarata resurserna i vården. Medborgaren som patient kommer i kläm. Medborgaren som skattebetalare kommer i kläm, och personalen saknar såväl riktiga företrädare som en riktig arbetsmarknad. När de offentliga finanserna är svaga visar sig landstingssystemets svagheter ytterligare. Landstingen är begränsade till geografiska områden med olika storlek på skattebas och befolkningsförhållanden. De saknar alltså den nödvändiga helhetssynen när det gäller statsfinanserna och kan inte bedöma sjukvårdens alternativkostnader. Ett minimikrav på ett sjukvårdssystem som är skattefinansierat är därför att det är nationellt. Herr talman! För att alla människor skall garanteras en god hälso och sjukvård krävs förändringar. Det är inte bara vi som har problem, utan även många andra länder, och olika lösningar kan diskuteras. Vi anser att en obligatorisk hälsoförsäkring som omfattar alla oavsett betalningsförmåga är en väg att lösa problemen inom vården. Med en försäkringsmodell avskiljs produktionen av vård från finansiering och beställning. Med en allmän hälsoförsäkring som inkluderar den statliga ersättningen till huvudmännen, läkemedelsförsäkringen, huvuddelen av landstingsskatten samt kostnaderna för sjukpenning och förtidspension i de delar som relaterar till rehabilitering kan de offentliga resurserna utnyttjas optimalt, eftersom avvägningar mellan t.ex. olika former av vård, sjukskrivning och förtidspensionering kan göras i ett mer sammanhållet perspektiv och i ett sammanhang. Bara här frigörs stora belopp. Det har försöksverksamhet som FINSAM visat. Men för att tillgodogöra sig detta långsiktigt behövs det riktiga incitament i organisationen. Landstingen kan bara beordra fram samordning, och då ebbar den ut efter hand. Konkurrensutsättning av producenter kan leda till ytterligare effektivt resursutnyttjande och därmed kortare köer och mindre lidande. Patienten får valfrihet och en reellt stärkt ställning, och personalen får en riktig arbetsmarknad. Herr talman! Det är en stor omläggning. Jag vill inte underskatta svårigheterna vid en övergång. Som jag har sagt har ingen i världen nyckeln till ett perfekt sjukvårdssystem. Därför är vi öppna för aktivare försöksverksamheter där vården utgår från patienten. Det kan vara lämpligt att man försöker med en modifierad modell av en hälsoförsäkring, t.ex. i Stockholms läns landsting som vi har föreslagit i en motion. En obligatorisk sjukvårdsavgift skulle då ersätta landstingsskatten men liksom den vara inkomstrelaterad samt oberoende av ålder eller risk. Genom sina tilläggsdirektiv har HSU 2000 varit förhindrad att utreda alternativa finansierings och produktionsformer. Med tanke på de problem som finns i vården finns det kanske skäl för en större öppenhet att utreda alternativa finansieringsvägar. Ett sätt vore att pröva ett medicinskt sparkonto inom den öppna vården. Ett sådant går mycket väl att kombinera med en allmän hälsoförsäkring. Förslaget om ett medicinskt sparkonto innebär att alla medborgare avsätter t.ex. 3 % av lönesumman skattefritt till att bygga upp ett individuellt konto till ett givet tak. När patienten blir sjuk används pengarna från kontot till att betala den öppna vården, såväl sjukvårdande behandling som diagnostik. Jag skall inte trötta kammaren med de tekniska detaljerna. Låt mig bara säga att i verkligheten skulle ett medicinskt sparkonto fungera som ett högkostnadsskydd. Det stora fördelen är att patientens ställning i vården stärks och att patienten själv kan styra över kostnaderna. Herr talman! Att stärka patientens reella ställning och öka valfriheten är mycket angeläget. Jag har därför stor sympati för andra former som kan öka patientens valmöjligheter och inflytande. Det gäller t.ex. barnhälsovårdspeng och mödravårdspeng enligt Folkpartiets förslag. Detta bör kunna prövas, och vi behöver pröva alternativ. Herr talman! Inom det stora sjukvårdsfältet finns det sjukvård som drar till sig forskare och vårdpersonal. Där drivs utbildningen och utvecklingen på. Men tyvärr finns det risk för att de sjukdomsgrupper som inte är så glamourösa, de som ger ett långvarigt kroniskt lidande och inte är botbara, kommer på undantag. Reumatologiska sjukdomar är t.ex. en sjukdomsgrupp där det behövs ökad utbildning och fortbildning för läkare och vårdpersonal. Det finns naturligtvis många andra grupper som kan komma på undantag, men jag tror att man särskilt skall observera att vi av historiska skäl och av okunskap om skillnader mellan könen, men inte på grund av någon medveten särbehandling, har utgått från att resultat som man funnit vid forskning på män varit tillämpliga på kvinnor utan justeringarna. Kvinnor söker sjukvård oftare än män och inte sällan för andra symtom. Kvinnor beskriver också sina symtom på ett annat sätt än män, vilket kan leda till att kvinnors sjukdomar underdiagnosticeras. Inom den medicinska forskning finns i dag en ganska liten kunskap om de faktorer som skiljer mäns och kvinnors hälsa. Därför finns det skäl att arbeta aktivt för att minska skillnaderna mellan hur män och kvinnor behandlas och bemöts i vården. De kan t.ex. ske genom de kvalitetsrevisioner som görs. Där kan man se över det här förhållande. Det behövs mer forskning rörande sjukdomars förlopp och behandling hos män och kvinnor, liksom hur kommunikationerna fungerar ur ett könsperspektiv och hur de påverkar behandling och behandlingsresultat. Herr talman! Låt mig nu gå över till något helt annat. Abortlagen trädde i kraft 1975. Samhället har sedan dess genomgått en rad förändringar, inte minst på det medicinska området. Den alltmer utvecklade prenatalvården i kombination med framsteg inom fosterdiagnostiken har skärpt det etiska dilemmat som abortlagen försöker hantera. Även på det kulturella området har stora förändringar som påverkar människors ställningstaganden skett under den senaste tjugoårsperioden. Alla lagar präglas ju av de förhållanden som rådde då de kodifierades. Det är därför rimligt att efter ett antal år ta sig en titt på om de i dag speglar vad vi ville med lagarna eller om förändringar i kunnande och samhällsstruktur gör att tillämpningen har börjat avvika från vad vi tänkt oss. Det behövs en bred uppföljning av abortlagens tillämpning. Herr talman! I detta betänkande slänger vi oss från område till område. Vi har många gånger debatterat försöksverksamheten med utdelning av rena sprutor till narkotikamissbrukare i Malmö och Lund. En försöksverksamhet kan inte pågå hur länge som helst, speciellt inte om den går emot den ledande principen om ett narkotikafritt samhälle. Det kan tas som intäkt för stöd till den ökade propagandan för en narkotikaliberal politik. Vi kan se i vår omvärld hur sådana synsätt gör sig breda. Man kan inte göra en politik trovärdig som förbjuder narkotika om man samtidigt ger ut verktygen för dess användning gratis. De farhågor som uttalas om att ett avbrytande av projektet skulle leda till ökad kriminalitet är just samma argument som används av dem som vill försvara en legalisering av narkotikaanvändningen. Hur behjärtansvärd tanken bakom än var, hur mycket positiva effekter man än kan påvisa i enskildheter, är principen ändå fel. Det går inte att förena riksdagens beslut om ett totalförbud mot all icke-medicinsk hantering av narkotika med en verksamhet som den i Malmö och Lund. Riksdagen måste, fru talman, visa respekt för sin egen principiella politik. Det är därför hög tid att regeringen nu avbryter försöksverksamheten. Fru talman! Till sist: Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! Jag tänker nu beröra tre av de delområden som det här betänkandet om hälso och sjukvårdsfrågor behandlar, nämligen finansiering och organisation, folkhälsoarbetet och personalens kompetens och utbildning. Det är områden som vi i Centerpartiet har ägnat alldeles särskilt mycket uppmärksamhet i de motioner som nu behandlas i det här betänkandet. Centerpartiet anser att alla människor skall omfattas av den generella välfärden och att det är allas vårt gemensamma ansvar att solidariskt och efter bästa förmåga finansiera den. Detta gäller i allra högsta grad sjukvården, som har en grundläggande betydelse för välfärden. Det finns också ett mycket starkt folkligt stöd för att sjukvården skall finansieras genom skatter och med avgifter. Erfarenheterna från inte minst USA visar att försäkringslösningar ger såväl höga kostnader som dålig och ojämlikt fördelad sjukvård. Ett systemskifte i finansieringen, så som Leif Carlson just har beskrivit det, löser inga av sjukvårdens problem men riskerar uppenbart att skapa nya. Patientens ställning i vården skall stärkas, det är jag fullständigt överens med Leif Carlson om. Och det har också riksdagen beslutat under förra året. Men det finns betydligt bättre och enklare sätt att åstadkomma detta på. Fru talman! Låt mig först och främst slå fast att en av grundförutsättningarna för ett fortsatt välfärdssamhälle med en god hälso och sjukvård är en god ekonomi. Därför har Centerpartiet under två år lagt ned mycket arbete och tagit ett mycket stort ansvar för att få ordning på statens finanser. Den nödvändiga saneringen har inneburit svåra ekonomiska påfrestningar inte bara för den enskilde, utan den har också krävt stora besparingar hos kommuner och landsting. En del av det förbättrade statsfinansiella utrymmet måste nu användas till förstärkning av landstingens och kommunernas ekonomi. Tillsammans med regeringen har vi därför föreslagit ett resurstillskott för 1997 på 8 miljarder årligen. Detta anser vi vara absolut nödvändigt för att vi skall klara kvaliteten inom vården och omsorgen. Men samtidigt som ekonomin behöver förstärkas måste förnyelse och utvecklingsarbetet inom vården fortsätta. Genom effektivisering inom administrationen, med nya organisationsstrukturer och användning av informationsteknologin kan kostnader minska så att resurser kan frigöras till förebyggande insatser och till kostnadsökningar på grund av en ökad andel äldre. Med den enskilde människans behov i centrum är det viktigt att åstadkomma det för både den enskilde och alla skattebetalare mest effektiva resursutnyttjandet. Då måste det också handla om samverkan över sektorsgränser och andra gränser. Centerpartiet anser att det behövs en vägledare i vårdkedjan. Många människor upplever att de slussas mellan olika vårdgivare utan att någon tar helhetsansvaret. Den lokala, nära sjukvården är den viktiga. Det är den lokala vården som skall ha till uppgift att ytterst säkra att alla får den bästa vård som tänkas kan, oavsett var man bor eller vem man är. Den nära vården, oftast vårdcentralen, skall vara den närmaste omgivningens medicinska centrum. Den lokala nära nivån i vården måste enligt vår uppfattning stärkas. Där måste också vägledaren finnas. Det kan vara distriktsläkaren eller någon annan i vårdteamet som i praktiken är vägledare, men distriktsläkaren skall vara ytterst ansvarig för att patienten får behandling och rehabilitering och att det sker på rätt nivå. Fru talman! Sverige har under en följd av år kunnat uppvisa en förbättrad hälsa hos befolkningen. Men, tyvärr - den utvecklingen har brutits. Återigen kan man se hur hälsoklyftan växer mellan olika socialgrupper, mellan män och kvinnor och bland barn och ungdomar. Många ofta samverkande faktorer påverkar människors hälsa: arbetsförhållanden, boende, trafikmiljö, sociala faktorer, tobak, alkohol, droger, kostvanor m.m. Landstingens och kommunernas insatser är därför inte tillräckliga, utan en samlad hälsopolitik kräver insatser från många olika sektorer i samhället. Vi menar att man också mycket bättre måste ta till vara de insatser som folkrörelserna och de ideella organisationerna står för. Deras insatser måste tas tillvara inte minst då det gäller att bygga upp individens egen kompetens att förebygga ohälsa genom bra kost, bra boendemiljö och sund livsstil. Vården börjar ju trots allt egentligen i hemmet. Omstruktureringar och sparbeting har skapat en betydande press på personalen inom sjukvården. Många vittnar om den negativa stress som vårdanställda ofta upplever. Trots detta har vården klarat att upprätthålla människors förtroende och tillit, vilket får tillskrivas den kunniga och kompetenta personal som bär upp dagens vård. Inom de kommande 10-15 åren går en mycket stor del av denna kompetenta personal i pension. Detta leder naturligtvis till stora problem, speciellt två problem. Det ena är akut peronalbrist. Det andra är att en stor andel personal med lång erfarenhet och hög kompetens på mycket kort tid försvinner. Det utökade ekonomiska utrymme som saneringen av statsbudgeten banar väg för måste därför också användas för att stärka vårdpersonalens kompetens och utvecklingsmöjligheter. Inte minst krävs aktiva insatser för att stimulera unga att inte bara utbilda sig, utan att också välja vården som yrke. Centerpartiet har i sin motion beskrivit den typ av traineeutbildning som finns i det privata näringslivet. Vi menar att den typen också borde kunna användas för att förebygga den kommande kompetensbristen hos sjukvårdspersonal. Fru talman! Jag står självklart bakom reservation 4 27, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservation 4 under mom. 3.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas motioner om hälso och sjukvård från den allmänna motionstiden 1996, alltså motioner väckta för bra precis ett år sedan. Inom hälso och sjukvården sker en mycket snabb utveckling och förändring. Medicinska framsteg görs. Nya arbetsformer införs. Strukturförändringar genomförs. Så det här känns, fru talman, litet grand som att prata om den snö som föll i fjol. Naturligtvis är det så att problemen inte är lösta. Det återstår många problem. Det här betänkandet tar upp många olika frågor. Alla förslag som vi har lagt fram kan jag inte beröra nu, utan jag kommer att koncentrera mig på några av dem. En av de viktigaste frågorna är hur finansieringen av hälso och sjukvården skall ske. Människors förutsättningar för att växa och använda de livschanser som står dem till buds avgörs i stor utsträckning av deras hälsa och ohälsa. Sjukdom eller handikapp som plötsligt drabbar eller sakta smyger sig på med åren, utgör stora begränsningar av friheten och är en källa till lidande. Arbetet för att förebygga ohälsa och lindra och bota sjukdom samt för att underlätta för handikappade är därför en central politisk uppgift. Alla människor har rätt till sjukvård efter behov. Detta uppnås, anser Folkpartiet, bäst om sjukvården är solidariskt finansierad. Avgifter kan förekomma, men dessa skall vara på en skälig nivå så att de inte utestänger grupper av människor från att söka vård på grund av otillräckliga ekonomiska resurser. Med en solidariskt finansierad sjukvård uppnås bäst målsättningen att alla individer skall behandlas med samma hänsyn och respekt. Fru talman! Vården måste få ta betydande resurser i anspråk. Att det finns en väl utbyggd sjukvård är inte bara en nödvändighet för dem som är sjuka. Det är också en viktig trygghetsfaktor för alla andra. Folkpartiet vill prioritera vården på många sätt. Vår prioritering av en politik för fler jobb genom företagande har som en grundläggande motivering att kampen mot arbetslösheten är nödvändig för att klara välfärden. Därför har vi också sagt nej till stora generella skattesänkningar. I stället prioriterar vi vården. Primärvården är basen i all hälso och sjukvård. Tillgängligheten har ökat. Den tidigare husläkarlagen gjorde det möjligt för människor att själva välja sin husläkare, och väldigt många gjorde det. Sedan den socialdemokratiska regeringen upphävde husläkarlagen har antalet husläkare minskat, och det har blivit svårare att rekrytera nya. Om inte primärvårdens roll som basen i sjukvården skall gå förlorad, måste en satsning ske på fler allmänläkarspecialister och på att rekrytera andra specialister till primärvården. Belastningen på primärvården blir för stor om varje läkare tvingas ta emot för många patienter. Distriktssköterskan är lika väl som läkaren en central person inom primärvården. Den utbildning hon har gör att hon har en stor bredd och kan utföra vitt skilda arbetsuppgifter både på mottagningen och i patientens hem, både för barn och gamla. Fru talman! För de människor som ofta måste vistas på sjukhus är läkarkontinuiteten viktig. Men det är också viktigt att patienten får sin egen sjuksköterska från inskrivning till utskrivning på sjukhus. Det innebär ett mindre antal personer inblandade i vården runt patienten. Sammanhållna vårdkedjor är också viktiga för patientgrupper som är i behov av olika insatser inom sjukvården. En patientorienterad sjukvård står för ett synsätt där kompetensen förs till patienten i stället för tvärtom. Många svårt sjuka människor vill vårdas i sitt eget hem. I många landsting finns i dag en kvalificerad hemsjukvård. Om landstingen och kommunerna samarbetar kring detta kan stora mänskliga och ekonomiska vinster uppnås. Folkpartiet anser att hemsjukvården måste byggas ut i hela landet så att alla som vill skall kunna få vårdas hemma. Undersökningar visar att kvinnor ofta behandlas annorlunda än män som patienter i sjukvården. Detta har Leif Carlson nyligen berört. Vi delar den uppfattningen. Vi har den också i vår motion. Här är det angeläget att vi får till mer forskning. Det gäller även forskning kring kommunikationen mellan läkare och patient och hur denna påverkar behandling och behandlingsresultat. En speciellt svag grupp i vårt samhälle är de svårt psykiskt sjuka. Det är därför viktigt att utvärderingen av psykiatrireformen följs noggrant. Fler problem inom psykiatrin behöver uppmärksammas. För unga människor som drabbas av psykoser är det viktigt att psykosförloppet stoppas och hävs så fort som möjligt för att undvika ett livslångt lidande. En förutsättning för att det skall ske är att vården är lättillgänglig för såväl patienter som anhöriga. Därför delar vi bedömningen att en utredning bör tillsättas som ser över patientens behov av rätt diagnostik på ett tidigt stadium. En sådan utredning skulle enligt Folkpartiets åsikt även kunna se över behovet av en rättighetslagstiftning för vissa kategorier av människor med psykiska sjukdomar liknande den för människor med funktionshinder. Fru talman! Leif Carlson föreslog att man skulle avbryta försöksverksamheten med utdelning av rena sprutor. Vi delar inte hans åsikt. Vårt skäl till att försvara försöksverksamheten är att det finns en mycket hiv-preventiv mening med att man har den. Vi har aldrig motiverat detta med att det skulle minska kriminaliteten. Det här är ett sätt att se till att människor som har ett svårt missbruk inte också skall drabbas av en hiv-infektion. Vi har också, på grund av att den här frågan är ganska infekterad - om man får säga så - i Sverige, föreslagit att man tillsätter en internationell utvärderingsgrupp som ser över den här försöksverksamheten. Fru talman! Även om vi i Sverige har en mycket bra sjukvård, också i jämförelse med många andra likvärdiga länder, finns det naturligtvis fortfarande brister. En del har jag tagit upp. Ekonomin sätter vissa begränsningar, men vi anser att vården måste få mer resurser. Med en bekämpning av arbetslösheten som ger fler i arbete och fler som betalar skatt, tillkommer resurser. Men det räcker inte. Andra resurser måste också tillföras - åtminstone inom den närmaste tiden. Men det finns fortfarande vinster att göra med kloka effektiviseringar som kombineras med ett medvetet kvalitetsarbete. En faktor bakom lyckade rationaliseringar är personalens deltagande och engagemang. Ingen förändring blir hållbar i längden om den inte kan samla stöd hos dem som skall leva med den. Resurshushållningen måste bli en integrerad del av den medicinska professionen och yrkesetiken. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom Folkpartiets samtliga reservationer, men jag yrkar här bifall till reservation 2 under mom. 1.

Fru talman! Jag tänkte bara litet kommentera det här med sprutförsöket. Ett försök måste ju ha någon form av tidsbegränsning. Det här har hållit på i många år. Speciellt ett sådant här försök som går emot den politik som vi har varit eniga om, nämligen att all befattning med narkotika som inte är medicinsk är förbjuden, måste mycket snabbare komma till utvärdering. Man ger ju faktiskt gratis ut verktygen för att använda narkotika, något som är kriminellt. Det är en kontradiktion som inte blir förenlig om man inte kan påvisa något väldigt speciellt. Här gäller det som sagt ett försök att stoppa smittspridning. Det ställs inga krav på att de som är med i försöket skall sluta med narkotika. Det sker mycket riktigt också i mycket liten utsträckning. Det förekommer en handel där dessa verktyg blir en handelsvara som finansierar inköp av knark. Skall vi ha en trovärdighet för att vi faktiskt inte vill falla i knarkliberala fällor och sälla oss till dem som vill göra knarket fritt i landet, måste vi nog faktiskt försöka att hålla tungan rätt i mun. Då måste vi säga: Vi har ett krav, och det är att man slutar med narkotika. Vi kan inte dela ut redskap för att använda narkotika. Nu kommer det rätt snart en utvärdering igen. Vi får väl se vad den visar. Men jag menar att principen för riksdagen måste vara att en sådan här hantering inte är förenlig med vår narkotikapolitik.
Fru talman! Folkpartiet står naturligtvis bakom att vi skall ha ett narkotikafritt samhälle. Försöksverksamheten syftar till - som också Leif Carlson höll med om - att se till att människor inte drabbas av ytterligare en olycka. Det kan bara vara en mycket liten andel av sprutorna som används som handelsvara för inköp av narkotika - om det över huvud taget förekommer - eftersom 90 % av sprutorna lämnas tillbaks. Men för att få en ordentlig utvärdering av försöksverksamheten, vore det bra om Moderaterna ställer upp på vårt förslag om att inrätta en internationell grupp för utvärdering av försöksverksamheten, så att vi äntligen får en ordentlig utvärdering av vad verksamheten har gett.
Fru talman! Det har gjorts diverse utvärderingar som alla har fallit på att de inte har varit bra. Det har varit svårt att dra slutsatser från dem. Nu har det kommit en ny. Jag har pratat med dem som arbetar med projektet. De framhåller att det är fortfarande oerhört svårt. Jag kan ge ett exempel: När en av de ansvariga sade att tio hade blivit fria från narkotikaberoende, sade en annan att det rörde sig om 200 per år. De kunde sedan inte ena sig om det var tio på tio år eller 200 om året. Det här visar hur detta flyter omkring i en flumdimma. Det är inte lyckligt. Jag har i och för sig inget emot att det sedan skall göras en internationell utvärdering av alla utvärderingar som har gjorts. Men jag tror att vi har tillräckligt på fötterna för att säga att detta skall avslutas nu.
Fru talman! Det är bra att Leif Carlson instämmer i vårt krav om att inrätta den internationella utvärderingsgruppen. Det har blivit en infekterad fråga med alla de utvärderingar som har gjorts i Sverige. Därför vore det bra med en utvärderingsgrupp, så att vi verkligen kan få veta vad verksamheten har givit. Det är väl bara att välkomna detta och hoppas att vi får den internationella utvärderingen av försöksverksamheten.

Fru talman! När jag har lyssnat på mina tre tidigare meddebattörer, har jag fått känslan av att valrörelsen har börjat. Det var inte så mycket som hörde till betänkandet, men många ideologiska proklamationer. Det är väl inte fel. Men själv har jag inte påbörjat valrörelsen, så jag tänker hålla mig till betänkandet. Bara en liten kommentar. Jag kan inte låta bli. Det var välgörande att höra Kerstin Warnerbring och Kerstin Heinemann ta avstånd från Leif Carlsons finansieringsförslag, dvs. den gamla moderata käpphästen om obligatorisk hälsoförsäkring som skall frigöra stora belopp. Hur nu det skall gå till? Men det vill väl till att vara stark i tron i politiken. I vilket fall som helst skall jag hålla mig till betänkandet. Betänkandet innehåller ett tillkännagivande om att vi vill ge regeringen i uppdrag att se över kostnaderna för preventivmedel och preventivmedelsrådgivning. Jag tycker att det är ett bra tillkännagivande. Samtidigt tänker jag yrka bifall till reservation 26 som handlar om s.k. dagen-efter-piller. Utskottet har tyvärr avstyrkt reservationen. Jag tycker att utskottet där skulle kunnat göra samma tillkännagivande. Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för landets ungdomsmottagningar att gratis förmedla s.k. dagen-efter-piller. Användningen av dessa utgör inte en abort, eftersom ingen med säkerhet kan avgöra i ett så tidigt skede om en graviditet föreligger eller ej. Vi anser att metoden är att föredra framför abort. Men kunskaperna om metoden är inte tillräckligt kända i dag. Många unga kvinnor får kännedom om dagen-efter-piller först när de kommer för att göra ett graviditetstest. Många unga flickor har i dag inte råd att sedan de fått recept hämta ut dessa piller på apoteket. Det bästa vore, enligt vår mening, att dagen-efter-piller kunde delas ut gratis i samband med besök på ungdomsmottagning. Jag hoppas att man även har det i åtanke när regeringen ges uppdraget. Vi har också ett ytterligare antal reservationer som jag vill kort kommentera. Vi har åter tagit upp vikten av att folkhälsofrågorna prioriteras. Vi har också fått visst gehör från utskottet. Det är vi tacksamma för. Men vi menar att det går att gå några steg längre. Vi skulle kunna göra målinriktade insatser för att förebygga stora folksjukdomar som cancer, allergier, diabetes, reumatism och psykisk ohälsa. Vi bör kunna utveckla metoder för det. Vi borde också kunna ta fram levnadsnivåundersökningar. Över huvud taget är det många partier i kammaren som har saknat konsekvensanalyser från regeringens sida. Hur har nedskärningar slagit? Vad är det som har hänt i det svenska samhället? Hur mår folk i dag? Det får vi inte reda på. Vi har inget vidare underlag i frågorna. Personligen anser jag att tiden är mogen för att tillsätta en folkhälsominister. Under de senaste 20 åren har det faktiskt hänt en hel del i kommuner och landsting. De har utvecklat arbetstillfällen som rör folkhälsa, folkhälsoråd har inrättats mellan kommuner och landsting. Det är en väldig aktivitet på basnivå. Däremot är det sämre på central politisk nivå. Att jag tar upp denna fråga utgör inte någon kritik mot Margot Wallström. Jag tycker att hon gör ett bra jobb. Men hon har ett för stort område. För att ta till vara det intresse som finns i Folkhälsosverige behövs det också politiska mottagare. En annan fördel med ett statsråd med folkhälsofrågor som specialitet vore att vi kunde få en bättre genomlysning av olika politiska beslut ur folkhälsosynpunkt. I en annan reservation utvecklar vi personal och utbildningsfrågorna. Kerstin Warnerbring tog också upp dem. Jag vet inte om mina meddebattörer har noterat det senaste trendordet i sjukvårdsdebatten, nämligen kunskapsstyrning. Om ni inte har hört det tidigare, kommer ni att få göra det mycket framöver. Vi välkomnar begreppet. Vi tycker att det är föredra framför tidigare modeller, s.k. köp-och-sälj, ekonomiska incitament och allt vad man har hittat på. Sjukvården handlar faktiskt om kunskapsproduktion - en av de viktigaste angelägenheterna. Jag vill påstå att man under de senaste fem åren har haft ett felaktigt synsätt på sjukvården. Man har bara sett den tärande sidan. Den har fått dominera alltför länge. Resultatet har blivit - precis som Kerstin Warnerbring tog upp - neddragningar, uttunning av kompetens och en alltför hög medelålder. Vi måste vända på detta och återupprätta vårdens status. Återkommande utbildning och nyrekrytering är ett måste. För ett tiotal år sedan fanns det massor med utbildningar i landstingsvärlden. Då hade landstingen råd att skicka personalen på vidareutbildning. Det har nästan försvunnit i dag. I dag får man betala själv och ta ledigt om man vill utveckla sig. Avslutningsvis vill jag ta upp en liten fråga om avgifter. Det är ett stort problem. Många partier har nämnt det i betänkandet också. Utskottet hänvisar till pågående utredningar. Men vi måste snart komma till skott i frågorna. Det är inte rimligt att människor tvingas avstå från tandvård, mediciner och läkarvård för att avgifterna är för höga. Jag noterar att utskottet avstyrker vårt förslag för kostnadsfri sjukvård för barn och ungdomar. Nu verkar det problemet att lösas ändå tack vare Landstingsförbundets initiativ. Jag tycker att det hade varit bra om utskottet hade varit mer positivt i den frågan. Det finns en del reservationer från andra partier som jag också kan tänka mig att stödja om det blir votering. Ett sådant exempel är reservation 16 om kvinnlig könsstympning, men det kan också finnas andra.

Fru talman! Stig Sandström sade att han tyckte att det var välgörande att jag tog avstånd från Moderaternas förslag om organisation och finansiering av hälso och sjukvården. Jag vill tala om för Stig Sandström att det jag gjorde var att redovisa Folkpartiets förslag till finansiering av hälso och sjukvården. Det är en åsikt som vi alltid har haft och som vi fortfarande har. Det jag sade var inte i första hand riktat mot Moderaterna. Syftet var att tala om att vi står fast vid det vi har tyckt förut. Jag antar att det egentligen inte var någon nyhet för Stig Sandström.
Fru talman! Jag kan väl ändå få tacka för beskedet? Det är ganska tydligt att det blir svårt att sy ihop den kommande regeringen, om ni skulle komma i den situationen. Jag noterar också att Leif Carlson gjorde en taktisk reträtt från det han sade i tidigare anföranden. Nu sade han att han nöjde sig med försöksverksamhet. Det tycker jag är värt att notera.

Fru talman! Om Stig Sandström har tvivlat på att Folkpartiet står för den solidariskt finansierade sjukvård som vi alltid har stått för är det bra att han i dag fick ett klart besked på den punkten. Då har jag gjort någon nytta i dag.

Fru talman! Detta betänkande innehåller många viktiga och bra förslag från samtliga partier. Även om jag bara yrkar bifall till en reservation står jag bakom alla mina reservationer i detta betänkande. Fru talman! I reservation 10 tar vi upp en fråga som engagerat många. Det är personalfrågan inom landstinget. Det handlar om alla neddragningar som skett och alla avskedanden inom vård och omsorg. Vi anser att det är ett samhällsslöseri att förpassa så många människor med så stort kunnande och så stor kompetens till arbetslöshetskön i stället för att låta dem göra nytta i kommuner och i landstingens basverksamhet. Även om verksamheterna har förändras och blivit effektivare är det bättre att ha en stor personaltäthet och ge en god omvårdnad än att betala för människor som ingenting gör. De mår dåligt av att ingenting göra och tappar kompetens. Det är det verkliga samhällsslöseriet. Det är arbetslösheten som vi inte har råd med. Däremot måste vi alltid ha råd med vård och god omsorg utan köer. Som jag tidigare har nämnt, och som jag säkert kommer att upprepa, tycker jag att det är en stor brist att regeringen inte gjort en tydlig redovisning av vad samhället sparat på neddragningarna inom dessa två sektorer - kommuner och landsting. Utöver det att omvårdnaden minskar och köerna ökar slits också personalen mycket hårt. Den slits ned på förtid. Det blir följden av en reducerad personalstyrka som skall hinna mycket mer än tidigare och i bland får jobba för två. Att personalen far illa måste vi också betala på något sätt. Här måste regeringen tänka om. De extra pengar som kommuner och landsting får de kommande åren räcker inte heller långt, fast man har gjort en stor affär av dem. När vi besökte Landstingsförbundet fick vi beskrivet för oss att de inte ens täcker kostnaderna för egenavgifterna. På grund av egenavgifterna tappar landstingen mycket pengar. I verkligheten måste man gå mycket längre, och se till att landstingen får de resurser de behöver. Jag vill passa på att säga att Miljöpartiet som flera andra partier tycker att det är viktigt att vården betalas med skattemedel. Den skall vara solidariskt betald. I en av Miljöpartiets motioner, som behandlats i utskottet, tar vi upp frågan om högkostnadsskyddet. Vi anser att tandvården på sikt skall infogas i högkostnadsskyddet, som skall vara gemensamt för både läkarvård och tandvård. Vi anser att regeringen bör fundera på detta och komma med ett förslag. Det är svårt att förstå varför man skall skilja på tandhälsa och övrig hälsovård. Om inte annat borde frågan utredas. Tyvärr är de förändringar i tandvårdsförsäkringen som redan skett när det gäller kostnaden för tandvården ett steg i fel riktning. Jag är rädd för att vi om några år kommer att få en försämrad tandhälsa, speciellt bland alla dem som lever på marginalen eller där under. Det är rätt många i dag. Jag har för mig att det enligt uppgifter vi tidigare fått handlar om ändå upp till 23 %. I ett samhälle med en solidarisk fördelningspolitik får det aldrig synas på tandhälsan hur det är ställt med ekonomin. Ett annat motiv till att knyta ihop hälso och sjukvården med tandvården är alla de patienter som blivit sjuka på grund av sina amalgamfyllningar. Vi tycker att det är viktigt att man kopplar ihop hälso och sjukvård och tandvård av den anledningen. Så skulle jag vilja säga några ord om fria sprutor. Jag delar faktiskt Moderaternas ståndpunkt. Jag har svårt att förstå att man kan bedriva ett försöksprojekt under så lång tid. Vi måste också ställa oss frågan var alla sprutor tar vägen. Även om vi vill skydda denna grupp narkomaner från smitta utsätter vi en stor grupp i samhället för smitta om sprutorna är på driven. Jag känner till ett sjukhus där det kom in en mamma med en liten pojke som hade lekt doktor med en sådan spruta. Mamman var väldigt skärrad innan hon fick något vettigt besked. Slutligen skulle jag vilja säga några ord om genteknik. I gentekniken finns det både det som är bra och det som är skrämmande. Det som är bra är att människor med svåra sjukdomar kan se en möjlighet till bot genom upptäckter som kan leda till nya mediciner. Andra kan se en skrämmande framtid där gentekniken används på ett sätt som vi dag aldrig skulle kunna tänka oss. Möjligheten är att foster kommer att kunna sorteras bort med genteknikens hjälp på grund av att de har gener som kan medföra allvarliga framtida sjukdomar. I det perspektivet hade jag kanske varit bland dem som hade sållats bort. I Miljöpartiet anser vi därför att regeringen skall tillsätta en utredning med syfte att närmare granska riskerna och om eller hur gentekniken kan användas i sådana syften. Lagstiftningen måste ses över när det gäller gentekniken och dess konsekvenser. Det är också nödvändigt med lagstiftning som förbjuder att information om människors gener får sökas, efterfrågas eller användas vid anställning, vid försäkringsärende m.m. I morse berättade de på nyheterna att försäkringsbolag redan ligger i startgroparna och vill titta på folks gener. Genetisk information om foster skall inte heller få sökas eller utlämnas utan att de blivande föräldrarna har givit sitt samtycke. Vi anser att detta är mycket viktiga frågor. Jag yrkar bifall till reservation 28.